Herr talman! Jag har inte tänkt dela upp mitt arbete på flera personer. Genom att rekrytera duktiga medarbetare, däribland flera kvinnliga chefstjänstemän, räknar jag däremot med att få en ökad avlastning, så att jag har möjlighet att umgås mer med mina barn. Det vore naturligtvis mycket positivt om det kunde åstadkommas. Jag har givit min syn på makt och ägandefördelningen i samhället. När det gäller Nordbanken, vet Johan Lönnroth att staten har för avsikt att gå ur ägandet. När och hur detta skall ske, är naturligtvis frågor som jag inte kan svara på i dag. Slutligen vill jag ta upp detta med höjt grundavdrag eller något liknande för låginkomsttagarna. När vi diskuterar det kommande utrymme som vi socialdemokrater vill använda för att öka rättvisan och jämlikheten i samhället, är naturligtvis sänkt skatt för låginkomsttagarna en fullt tänkbar möjlighet.

Herr talman! Erik Åsbrink beklagar sig över att oppositionen letar efter fel. Men vad skall en opposition göra om inte visa på brister som faktiskt finns? Problemet i den här vårpropositionen är att det finns strukturella brister. De grundläggande problemen löses inte, utan regeringen går in med en massa, i och för sig intressanta, detaljer som inte ändrar på helheten. Ta miljösidan t.ex. Där minskar man ned när det gäller Naturvårdsverket med ungefär 25 % över en period på tre fyra år. Det slår undan benen för mycket av miljöforskningen. Man minskar kalkningsanslagen. Man kan inte sanera alla de miljöskadade områden som finns i landet där det läcker ut en massa miljögifter. Efter att man har gjort det, sätter man upp ett nytt anslag, där en ny grupp människor fördelar pengarna till helt andra projekt och till helt andra personer. Man är inte inne i arbetet, man har inte samma kompetens, och det finns inte den här genomtänkta prioriteringen. Det här är, menar jag, ett grundläggande strukturfel. Man måste se till att man får en bra, långsiktigt miljöpolitik. Ett annat strukturfel gäller beskattningssystemet. Det är fel att det faktiskt är så lönsamt att anställa färre, eftersom skatten på arbete är så hög. Det är ju en drivkraft till rationaliseringar genom att avskeda folk. Samtidigt är beskattningen på energi och miljöutsläpp så låg att det faktiskt är mycket lönsamt att slösa med energi och släppa ut förorenande ämnen som skadar människor och miljö. Det innebär naturligtvis en ekonomisk kostnad i form av hälso och sjukvård, i form av miljösaneringar och i form av mindre naturtillgångar i framtiden. Man kan inte acceptera ett skattesystem som påskyndar en negativ utveckling, en utveckling mot ökad arbetslöshet och ökad miljöförstöring. Man måste ändra på det grundläggande strukturfelen. Då hjälper det inte att man håller väldigt yviga tal om hur viktigt det är med miljön, om att detta är framtidens fråga osv. Det kan vi alla hålla, oavsett partifärg. Det intressanta är den sakliga politiken. Är man beredd att göra de grundläggande förändringarna? Det är det som är Miljöpartiets kritik mot regeringen. Man gör inte de grundläggande strukturella förändringarna. Detsamma gäller faktiskt kommunerna och landstingen. De har träffats av regeringens besparingsiver - inte direkt, men indirekt genom höjda egenavgifter och genom övervältringseffekter när man sparar på de statliga transfereringarna. Man har ju fördelningspolitiskt gjort detta på så sätt att socialbidragskostnaderna har ökat för kommunerna. De statliga transfereringarna har minskat lika mycket till dem som har det sämst som de har minskat till dem som har det bra. På det sättet har man strukturellt skapat problem. Sedan har man pytsat tillbaka litet pengar genom ett ökat bidrag som inte löser de strukturella, underliggande problem som man själv har skapat. Det är det regeringen måste ändra på. Det vore intressant att få en kommentar omkring de här mer grundläggande strukturella problemen, Erik Åsbrink. Det är faktiskt det diskussionen borde handla om i dag.

Herr talman! Det är riktigt, Roy Ottosson, att alla områden, även miljöområdet, i det hårdhänta saneringsarbete som vi har tvingats utföra de senaste åren har fått ge sitt bidrag. Vi har exempelvis lagt vissa besparingar på Naturvårdsverket. Det är inte roligt att behöva göra sådant, men det har varit nödvändigt. Vi skall ändå se detta i perspektivet av de mycket större tillskott som sker på andra områden som är viktiga för miljön. Jag tänker på detta med att bygga ett ekologiskt hållbart Sverige. Där går vi nu successivt in med mycket stora insatser. Jag tänker också på att vi förstärker insatserna när det gäller miljöskydd på jordbrukets område. Det finns alltså, och det borde väl även Miljöpartiet kunna erkänna, mycket viktiga insatser för att förstärka miljöpolitiken på olika områden. Det finns också ett samband mellan å ena sidan hur ekonomin i stort utvecklar sig och å andra sidan vilka möjligheter vi har för att förstärka i fråga om miljön. Det är inte så att fattiga länder, eller länder med negativ tillväxt, är miljövänligast. Det är precis tvärtom. Det är länder som genomgår en ekonomisk tillväxt som successivt allt bättre kan hushålla med resurser och samtidigt skapa ökade resurser för att sätta in på viktiga miljöområden. Det är så vi kan nå de bästa resultaten. Därför är det oerhört viktigt - jag återkommer till det - att vi nu har kommit så långt i saneringen av statsfinanserna och i förstärkningen av den svenska ekonomin. Det kommer att ge oss mycket bättre möjligheter i framtiden att bedriva en aktiv miljöpolitik.

Herr talman! Det är alldeles riktigt att det finns starka samband mellan ekonomi och miljö. Det har regeringen tillsammans med Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna också slagit fast i det svenska konvergensprogrammet. Förutom Maastrichtkriterierna har man med ett arbetslöshetsmål och ett miljömål. De skall redovisas för riksdagen två gånger om året. Men så har inte skett när det gäller miljömålet. Det formulerades som att man skall se hur den svenska miljöskulden, enligt motsvarande beräkning, utvecklas när man gör den här budgetsaneringen och vidtar de åtgärder som krävs för att uppfylla konvergensprogrammet. Man kan mycket väl bedriva en ekonomisk politik som fördärvar naturkapitalet om man inte har med det i beräkningarna. Man kan utarma jordarna, haven och sjöarna. Man kan förgifta luften, så att träden växer långsammare. Allt detta har ju faktiskt skett, bl.a. i Sverige. Det gör att vi har mindre naturresurser kvar, och vi har mer av skadade och utarmade naturresurser. Detta får ekonomiska konsekvenser, framför allt på lång sikt. Varför redovisar inte ens regeringen detta för riksdagen? Man har ju förbundit sig till det i konvergensprogrammet. Det är ganska meningslöst att diskutera åtgärder om man inte har klart för sig hur situationen ser ut. Finansministern är mig svaret skyldig när det gäller de kraftiga neddragningarna på miljöområdet, som har skadat kampen mot försurning. 10 000 sjöar i Sverige är i dag döda. Man har gjort neddragningar, så att kalkningsverksamheten minskar. Man har t.o.m. ändrat på skattesystemet, så att utsläppen av vissa ämnen kommer att kunna öka. Varför gör man dessa försämringar? Sedan pytsar man ut pengar på andra håll och kanter. Det är i och för sig behjärtansvärt. Men det sker alltså efter det att man har gjort en grundläggande försämring. Det är min kritik. Jag skall ta upp en annan fråga också. Den gäller EU-medlemskapet. I riksdagen har vi många gånger diskuterat vad det svenska EU-medlemskapet kostar oss. Vi skickar mycket pengar i bidrag till EU. Vi får tillbaka en del, och vi får ställa upp med ytterligare pengar vad gäller många av de bidrag som vi får från EU. Dessa bidrag är inte alls anpassade till svenska förhållanden, vilket ofta leder till att vi dessutom måste vidta en del andra inhemska åtgärder för att klara av de svenska problemen. Det borde rimligen bli dyrt. Men det finns inte någonstans en ordentlig genomgång och redovisning av vad det här egentligen kostar och vad vi eventuellt får tillbaka. Det är en brist. Vi misstänker från Miljöpartiets sida att EU medlemskapet faktiskt har försvårat budgetarbetet, och det ganska rejält. Det syns i regionalpolitiken i dag. Det är en snabbare utflyttning från glesbygden än det någonsin har varit i Sverige. Vi har under det senaste året slagit rekordet från 60-talet. Detta hänger naturligtvis ihop. Det vore intressant att få reda på varför vi inte får veta hur det är. Alternativen lyser med sin frånvaro, sade finansministern. Det gör de inte. Vi har pekat på alternativen: en skatteväxling, en arbetstidsförkortning och en konsekvent långsiktig politik som håller ihop och mindre av en medieanpassad ordpolitik som inte leder någonvart.
Herr talman! Att i denna sena timme ta upp en debatt om EU-medlemskapets för och nackdelar är kanske inte så fruktbart. Roy Ottosson och jag har nog olika syn på detta. Jag menar att medlemskapet - som är ett uttryck för en önskan från Sveriges sida att delta i ett djupare internationellt samarbete - är en mycket viktig förutsättning för att vi skall kunna komma till rätta med de allvarliga miljöproblem som vi har här i Europa.

Herr talman! Finansministern är en man med många goda sidor, inte minst på det personliga planet. Han har en förmåga att känna starkt. Det finns ett starkt känsloengagemang. Man skulle nästan kunna säga att det finns en omotiverad glädje. Detta går snabbt över i att han kan vara rörd till tårar inför omsorgen om vissa 60-åringar. Då kommer han fram till att det är fel ålderssammansättning på arbetsplatserna. Det är möjligt att man kan tycka det. Men då kanske man borde fundera litet grand över vad det beror på. Det beror naturligtvis på att det tillkommer för få nya riktiga arbetstillfällen. Man borde kanske också fundera litet över turordningsreglerna i arbetsrätten. Principen sist in, först ut är knappast en rättviseprincip som går att hitta i Bibeln, t.ex. Det skulle vara intressant att veta hur den har framsprungit och varför man så kraftfullt håller fast vid den om man nu anser att resultatet blir en felaktig sammansättning. Jag har talat om den mänskliga aspekten. Människor i 60-årsåldern känner sig inte behövda när de nu får klart för sig att de egentligen tar upp platser för yngre människor. Jag skulle också vilja nämna den ekonomiska aspekten, det mindre kloka i att satsa på en sådan här pensionspolitik. Det finns nämligen inget som helst teoretiskt stöd för att det går att pensionera bort arbetslösheten. Häromdagen fick jag i min hand en bok från Arbetarrörelsens Ekonomiska Råd. Förordet är skrivet av en icke okänd person, Svante Öberg. Han var tidigare statssekreterare. Numera är han chef för Konjunkturinstitutet. Boken heter Tretton inlägg om arbetslöshet. I den skriver Irene Wennemo från LO följande: Att få ned arbetslösheten genom att pensionera bort de äldre har visat sig vara en oframkomlig väg. Internationella studier visar att generösa regler för förtidspension inte sänker den totala arbetslösheten mer än möjligtvis kortsiktigt. Åtgärden innebär i förlängningen att vi antingen måste minska våra välfärdsåtaganden eller öka skattekvoten för dem som förvärvsarbetar. Då skulle jag vilja fråga Erik Åsbrink om han håller med om de slutsatser som finns om det samhällsekonomiskt kloka i att pensionera människor i förtid. Det handlar alltså inte om medicinska skäl, utan nu talar vi om förtidspensionering av arbetsmarknadsskäl. Stämmer den här uppfattningen? Eller har regeringen någon annan vetenskaplig grund att bygga sin politik på än den som presenteras i den vanliga litteraturen, senast återgiven i en bok med såväl LO:s vackra emblem som den vackra socialdemokratiska rosen? Tjänstesektorn är inte behandlad i den här propositionen, men regeringen måste väl ändå fundera över om det inte är dags att följa många andra länder som har gjort lyckade satsningar på att öppna tjänstesektorn. Det handlar om att sänka skattekilarna och få bort svart arbete och i stället få in människor i vitt arbete, att också möta de behoven. Det är inte rimligt att en grupp av människor håller på att arbeta ihjäl sig - dubbelarbetande småbarnsföräldrar - medan andra, fler och fler, tragiskt nog blir arbetslösa. Är det inte dags att ta itu med det här och komma till skott med ett förslag som också öppnar den del av tjänstesektorn som vänder sig till de privata hushållen?
Herr talman! Jag trodde att jag hade sammanlagt 1 minut och 22 sekunder kvar av min talartid, men jag har nu blivit upplyst om att jag har 11 minuter och 22 sekunder kvar. Jag kan därför lämna ett mycket utförligt svar på Mats Odells inlägg. Till att börja med vill jag ta upp arbetsrätten. Mats Odell åberopade högre makter och den heliga skriften när det gällde den syn på arbetsrätten som Kristdemokraterna förfäktar. Mats Odell är dåligt påläst. Det står nämligen i Bibeln att de sista skola vara de första. Det är precis ett återgivande av den nuvarande arbetsrättsliga lagstiftningen, som vi socialdemokrater står fast vid. Vi har gjort det lättare att anställa. Vi vill inte göra det lättare att avskeda. Om Mats Odell fortsätter att hävda en annan uppfattning får han väl göra det, men här kommer vi inte att enas. Jag tror inte heller att det går att åberopa vår Herre som stöd för den kristdemokratiska linjen i denna fråga. Sedan gav även Mats Odell den vrångbild som brukar ges av den socialdemokratiska politiken, att vi skall pensionera bort folk ur arbetskraften, fiffla med statistiken och sopa problemen under mattan. Det är ju inte på det sättet. Läs innantill! Studera våra förslag och våra siffror! I det fempunktsprogram vi lägger fram består fyra av punkterna uteslutande av insatser som syftar till att skapa fler jobb eller att skapa utbildningsplatser som ger bättre utbildade människor som hävdar sig bättre på arbetsmarknaden i framtiden. Det femte området, arbetsmarknadspolitiken, innehåller en rad olika insatser. Där finns kvalitetshöjningar som gör det möjligt att hålla en högre nivå på arbetsmarknadsutbildningen. Det ger också större chans att få jobb i framtiden. Det innebär en viss uppluckring av olika regelsystem som ibland kan skapa onödiga dröjsmål och onödig byråkrati. Det finns också ett inslag - jag medger det - av tillfälliga och tidsbegränsade insatser som gör det möjligt för människor som närmar sig pensionsåldern och som är långtidsarbetslösa att gå i pension i förtid. Chansen för de flesta av dessa människor att få ett reguljärt jobb på arbetsmarknaden är mycket liten - tyvärr. Vi har också aviserat förslag om generationsväxling. Även det kommer att vara en tidsbegränsad insats. Avsikten är ju att vi när de reguljära insatserna får full styrka inte skall behöva tillgripa den här typen av insatser. De kan dock spela en roll på kort sikt. Sammantaget är den helt övervägande delen av våra insatser inriktade på att skapa nya jobb, att sätta fler människor i arbete och att göra arbetskraften mer kompetent. Till sist vill jag nämna Dan Anderssons utredning om att öppna tjänstesektorn. Jag har fått kritik här i dag för att jag inte omedelbart rusar ut och anammar en del av de förslagen. Jag tycker att vi kan ha respekt för traditionen i svenskt utredningsväsende att remissbehandla förslagen innan man tar ställning. Det skall vi göra också i det här fallet. Men på en punkt tror jag redan nu att Mats Odell och jag kommer att förbli oeniga. Jag är inte anhängare av pigavdrag. Visserligen har jag behövt städa upp efter det borgerliga konkursboet i statsfinanserna, men jag har inte tagit hjälp av några pigavdrag och jag kommer inte att vilja införa några i framtiden heller.
Herr talman! Jag undrar, om Erik Åsbrink lägger handen på hjärtat, om det var en god eller en dålig nyhet när han fick veta att han hade elva minuter kvar. Men låt oss börja med Bibelns principer om de första som blir de sista. Jag blir verkligen skrämd när jag hör Erik Åsbrink tolka Bibeln på det här sättet. Vad det handlar om när det står att de första skall bli de sista är de människor som kom i sista sekunden och ville komma med in i himmelriket - inte att bli utkastade, Erik Åsbrink, där det skulle råda gråt och tandagnisslan. Jag tror att ni helt har missförstått den här principen. Men det är inte för sent. De sista kan också bli de första. Det är inte för sent att ändra sig på den här punkten, om man vill se en annan ålderssammansättning på arbetsplatserna. Den här kvalitetshöjningen skulle jag gärna vilja ställa en fråga om. Det är ju ganska intressant att det i fråga om kvalitetshöjningen står att den skall gälla inom offentlig sektor, i kommunala sammanhang. Men nu är det ju så, som Erik Åsbrink vet, att det i många kommuner har lagts ut ganska mycket verksamheter på entreprenad - även efter valet 1994. Trots att man sade att det skulle upphöra har det snarast accelererat. Min fråga är: Kommer de pensionärer som i dag vårdas på någon typ av servicehem eller liknande där kommunen har lagt ut detta på entreprenad till en privat vårdgivare också att få del av denna kvalitetshöjning? Eller är det enbart i de kommuner som ännu inte har hunnit lägga ut det här på entreprenad eller har valt att bedriva det i egen regi som man kommer att få del av kvalitetshöjningen? Är det så att det bara gäller där kommunen är hundraprocentig huvudman har vi byggt in en våldsam segregation. Då är det bara i de kommunalt drivna verksamheterna som man skall få någon som går med ut på promenad, någon som skall finnas med och läsa tidningen och göra alla dessa kvalitetshöjande åtgärder. Jag tror att det vore oerhört värdefullt om Erik Åsbrink kunde klarlägga den här saken. EU:s konkurrens och upphandlingsdirektiv: Kan man ha så olika villkor som det här skulle ge om det enbart var den rent kommunala verksamheten som kunde få del av kvalitetshöjningen? Skulle man då inte komma i konflikt såväl med den svenska konkurrenslagstiftningen som med de direktiv som vi har åtagit oss att följa genom vårt medlemskap i EU? När det slutligen gäller de s.k. pigorna, herr talman, går det naturligtvis att ha kvar de ideologiska skygglapparna. Men i väldigt många länder har det visat sig att det här är en alldeles utmärkt form att komma in i arbetslivet - att faktiskt serva de pensionärer som inte får tillräckligt med hemtjänst från kommunen och att hjälpa de dubbelarbetande småbarnsföräldrar som inte hinner med. Och varför skall de här människorna hellre hållas i arbetslöshet? Kan finansministern redogöra för hur mycket pengar som i dag strömmar in i form av skatter och avgifter och moms på tjänster som i dag utförs i hemmen? Jag tror att det här till absolut övervägande del handlar om svarta jobb. Med den attityd som regeringen har kommer vi att fortsätta vänja människor vid att det är svartjobb som gäller. Det är där tillväxten kommer att ske. Det är dags att ta bort de ideologiska skygglapparna nu och våga satsa också på den här branschen.

Herr talman! Den s.k. Kalmarmodellen med kvalitetshöjningar är utformad så att den skall kunna tilllämpas inom den offentliga sektorn - kommuner och stat samt försäkringskassorna. Men det stannar vid det, och det har naturligtvis att göra med de mycket förmånliga regler som det här systemet innebär. Nu märker jag en något paradoxal situation. Å ena sidan kritiseras regeringen häftigt för den här insatsen, som anses vara alldeles felaktig, fiffel med statistiken och allt vad vi har fått höra. Å andra sidan är insatsen ändå så pass attraktiv att det här kommer förslag om en utvidgning, att den skall utsträckas till en vidare krets. Även entreprenörer som tar över viss verksamhet från kommunerna borde, om jag förstår Mats Odell rätt, kunna omfattas av detta. Såvitt jag förstår är detta inte möjligt, även om jag skall lämna ett litet frågetecken för exakt hur det här regelverket slår i de enskilda fallen. Det kan jag inte svara på i detalj. Men utformningen är avgränsad till den offentliga sektorn, och det finns goda skäl för detta. Sedan har vi återigen tjänstesektorn. Jag är mycket öppen för att diskutera olika åtgärder som gör det möjligt att få till stånd fler jobb i tjänstesektorn. I och för sig undrar jag ibland varför man till varje pris måste stimulera jobb i just tjänstesektorn. Man kan faktiskt med lika god rätt säga att det är bra med fler jobb i varusektorn också. Jag ser inget skäl till varför vi nödvändigtvis måste begränsa oss till en viss sektor, även om den är ganska stor. Människor kan göra precis lika produktiva och värdefulla insatser i varusektorn som i tjänstesektorn. Men låt gå för att vi kanske i vissa avseenden har onödiga hinder i tjänstesektorn. Vi skall se över detta. Dan Anderssons utredning har lagt fram ett antal förslag av litet skiftande beskaffenhet; jag är personligen mera intresserad av några av förslagen och mindre av andra. Låt oss se vad remissomgången ger för resultat. Sedan skall vi ta ställning till detta. Pigavdragen, som Mats Odell är en varm anhängare av, är ju prövade i Danmark. Det är ett land som i och för sig har en del erfarenheter som vi kan dra nytta av, men det här blev ingen stormande succé. Det säger ju danskarna själva. Det har fått en ganska blygsam omfattning. Jag är rädd för att Mats Odell även i fortsättningen får plocka sina dammråttor själv.

Herr talman! Bo Lundgren ville säkert ha upp finansministern och inte mig, men jag kunde faktiskt inte avstå från att ge en replik när Bo Lundgren tog upp sjukvårdsköerna och alla som dignar under skattetrycket. Bo Lundgren och jag är överens på en punkt: skattesänkningar behövs för låga inkomster. Men vi har radikalt olika uppfattningar om hur det skall finansieras. De rika hushållen, framför allt de som äger mycket aktier, har ökat sina förmögenheter på ett oerhört kraftfullt sätt på senare tid. Bo Lundgren vill sänka skatten kraftigt också för dem, ännu mycket mera än för låginkomsttagarna också procentuellt sett. För sådana som Bo Lundgren och mig själv vill han t.ex. sänka skatten kraftigt. Detta vill han finansiera bl.a. genom att ta pengar från vård, omsorg och skola. 50 miljarder ville moderaterna ta från kommuner och landsting i sitt förra budgetförslag. När nu moderater far land och rike runt och skrymtar om de långa sjukvårdsköerna och de sociala nedskärningarna i kommunerna blir jag och många med mig moraliskt upprörda, åtminstone vi som vet hur det ligger till med de konkreta, praktiska förslagen. Sluta hyckla, Bo Lundgren! Tala om att ni finansierar de stora skattesänkningarna på stora förmögenheter och inkomster genom att skära ännu mer för de grupper som ni i den allmänna retoriken säger er värna om!

Herr talman! Det vore ju mycket glädjande om moderaterna totalt och radikalt har lagt om politiken jämfört med den motion ni lade fram för ett år sedan. Då föreslog ni oerhört stora nedskärningar i anslagen till kommuner och landsting, dvs. skola, vård och omsorg.

Herr talman! Jag vill först rensa bort ett påstående ur debatten som Bo Lundgren framfört några gånger i kammaren. Regeringen föreslår inte några indragningar av tolktjänsten till döva och dövblinda. Regeringen föreslår indragning av en del av en anslagsbehållning som används för stimulansbidrag, som ändå upphör vid utgången av detta år. Den indragningen berör på intet sätt tolktjänsten till döva och dövblinda. Jag hoppas att vi slipper höra det påståendet i fortsättningen. Över huvud taget är det märkligt att höra en företrädare för ett parti vars främsta uppgift är att ständigt begära sänkta skatter och mindre resurser till stat och kommun låtsas måna om olika utsatta grupper som är beroende av samma offentliga sektor för sin välfärd och för sin framtid. Vi fick på nytt höra om de skattebördor som läggs på svenska folket och vikten av att sänka skatterna. Jag tycker att det finns skäl att påminna om att skattebördorna på svenska folket ytterst bestäms av de utgifter som vi beslutar oss för i stat och kommun. Det är ett faktum att utgifterna på Bo Lundgrens tid skenade i höjden samtidigt som Bo Lundgren sänkte skatter, främst för de välbeställda. Men notan för detta jättelika underskott får de svenska skattebetalarna betala förr eller senare. Tyvärr är detta en del av de bördor som svenska folket nu får bära. Man kommer aldrig ifrån de utgifter som Bo Lundgren trodde att det gick att låna till. Förr eller senare får detta bekostas. Det är ett hyckleri att tala om att det går att sänka skatterna hur som helst, när man samtidigt låter statsfinanserna förödas på det sätt som skedde tidigare.

Herr talman! Alltför väl bekräftar Bo Lundgren det jag nyss sade. Å ena sidan talar han om behovet av skattesänkningar, å andra sidan pekar han ut utgiftsområden där det inte skall ske nedskärningar, utan kanske t.o.m. utökningar. Detta går inte ihop. Det är fullständigt omöjligt. Enda resultatet, om man genomför en sådan politik i verkligheten, är att det går åt pipan med statsfinanserna. Det har vi redan sett. Sedan kommer det surt efter för svenska folket, som skall betala detta lättsinne.

Herr talman! Det finns två stora problem i Sverige, dels den höga arbetslösheten, dels den stora statsskulden. När vi vill vidta åtgärder för att avveckla dessa kallar Bo Lundgren litet raljant det för avvecklingspolitik. Ja, vi vill avveckla statsskulden, vi vill avveckla den höga arbetslösheten och vi vill avveckla Barsebäck. Men Bo Lundgren har i dag vältaligt pläderat för en konserveringspolitik. För det första vill han bevara Barsebäck. För det andra vill han bevara den höga statsskulden. För det tredje innebär det att han bevarar de ekonomiska problem som finns i kommunerna. Genom den möjlighet som vi nu skapar att tillfredsställa stora vårdbehov, stora behov inom äldreomsorgen och stora behov inom skolan fyller vi behov som Bo Lundgren i andra sammanhang vältaligt brukar säga är viktiga. Men orden hänger inte samman med konkret handling. Jag förstår inte varför Bo Lundgren vill bevara problemen. Han säger nej till att avveckla sådant som lägger börda på kommande generationer, statsskulden, kärnkraften, osv. Varför vill inte Bo Lundgren använda budgetöverskottet, vilket nu är möjligt, till att få ned den stora statsskulden? I stället talar Bo Lundgren om överbeskattning. Det är det vanliga retoriska resonemanget från Moderata samlingspartiet. Sedan talar Bo Lundgren med förakt om de människor som har arbetat länge och känner sig ganska brända. De närmar sig 65-årsåldern. När de erbjuds möjligheten att lämna arbetsmarknaden och inte längre stå till arbetsmarknadens förfogande raljerar Bo Lundgren över det. Vi vet också att Moderata samlingspartiet av och till har lagt fram förslag om att höja pensionsåldern. Om man lägger fram och genomför ett sådant förslag kommer det att hårdast drabba de människor som har haft kroppsarbete under hela sitt liv. De människor som har haft andra pensionsregler och kunnat gå i pension tidigare, de kan gå. Men för de personer som har haft kroppsarbete - vårdbiträdet eller byggnadsarbetaren som känner sig utbränd - har Bo Lundgren inget som helst intresse och känner inget som helst ansvar. Det är en ganska avslöjande politik från Moderata samlingspartiets sida. Jag vill sedan vända mig till vännen Lars Leijonborg, som normalt är en fridsam person. Men i dag tycker jag att han gör några uttalanden som det finns skäl att kommentera. Han talade om en kedja människor som kunde ställas upp. Men, Lars Leijonborg, skall vi inte erkänna att det också fanns en kedja människor som vi kunde rada upp år 1992, 1993 och 1994? Jag tycker, herr talman, att Lars Leijonborg i dag har gjort sig känd som en bildmakare med selektivt minne och en pratmakare som inte tar politiskt ansvar. Lars Leijonborg ondgjorde sig också över det miljöstöd från EU som kan tillföras lantbrukssektorn. Leijonborg samtidigt tar avstånd från det med EU framförhandlade avtalet, som hans finansminister var med och undertecknade 1994? Eller står inte Lars Leijonborg längre för vad fyrpartiregeringen gjorde på denna punkt? Svara i dag, det kan vara bra för eftervärlden att veta! Sedan vill jag vända mig till Lars Leijonborg och tala om premiereserven. Den är, som Lars Leijonborg borde veta, inlåst och skyddad på Riksgälden. I Riksgäldens styrelse finns två ledamöter som sitter här i kammaren. Den ene är Bo Lundgren, den andre är Olof Johansson. Om inte Lars Leijonborg tror på Bo Lundgren, kan han med förtroende vända sig till Olof Nu vill jag vända mig till Mats Odell. Han talade upprepade gånger om människor av kött och blod. Jag vet inte hur många gånger han i sitt anförande kom tillbaka till "människor av kött och blod". Jag vill fråga Mats Odell om han känner till att det finns andra människor, som inte är av kött och blod. I så fall är jag nyfiken. Om det är så har kd funnit en människoform som hittills inte är känd på vår jord. Jag måste säga att Mats Odell var virrigare än normalt i dag, och det vill inte säga litet. Mats Odell sade att Olof Johansson inte lyckats få Socialdemokraterna att byta ideologi. Samtidigt sade Mats Odell att Socialdemokraterna saknar ideologi. Nu skall jag i och för sig inte försvara Socialdemokraterna, men jag tycker att det logiska bör redas ut. Mats Odell måste bestämma sig för om han vill prata utan logiskt sammanhang eller med logiskt sammanhang. Om man saknar någonting kan man inte byta. Om man byter kan man inte sakna. Mats Odell måste bestämma sig för hur det skall vara på den punkten. Till Mats Odell vill jag också säga att det förvånar mig att Mats Odell som i så många sammanhang talat om vården och omsorgen inte ens närmar sig det området i dag. Nu tar vi fram de resurser som kd i andra sammanhang säger sig vilja ha. Jag konstaterar också att Folkpartiet, som tidigare har sagt att man vill öka resurserna till vården, nu är bönhört över hövan. Det noterade Lars Leijonborg bara med en bisats. Herr talman! Det aktstycke som Centerpartiet och regeringen gemensamt har lagt fram bildar en ordentlig grund, som gör det möjligt för oss att ge oss i kast med den höga arbetslösheten, få fart på företagandet, främja miljön och se till att vi också får en rättvis fördelningspolitik. Vi har lagt en ordentlig grund för ett starkare Sverige. Det skall bli intressant att se vad andra partier kommer med. Vi har gjort en kraftsamling, och här har nu talare efter talare ägnat tid åt att blicka tillbaka och gnälla. Jag tycker inte att era inlägg är särskilt klädsamma.

Herr talman! Jag tror inte att Per-Ola Erikssons inlägg förtjänar någon längre replik. När jag talar om ideologi handlar det om att stimulera företagare att satsa. Jag talade inte så mycket om vården, men jag kan gärna göra det. Vi kristdemokrater hade föreslagit sex och en halv miljard redan i budgetarbetet för detta år, men det röstade Per-Ola Eriksson tillsammans med Socialdemokraterna emot. Nu har de ångrat sig. Jag tror att det är trettionde gången som de river upp ett nyligen fattat beslut.

Herr talman! Det finns tidigare genomförda åtgärder för att stimulera företagssektorn. Vi har sänkt arbetsgivaravgifterna, men i en riktning som framför allt främjar de små företagen. Vi har sänkt egenavgifterna för egenföretagarna. Vi har infört ROT-avdrag för reparation, och kvittningsrätt för inkomst av kapital vid nystartande av företag. Vi tar inte ut någon förmögenhetsskatt på O och OTC-listade aktier. Vi har infört lindringar i dubbelbeskattningen för onoterade företag. Vi har reducerat stämpelskatten. Vi har tagit fram miljardprogram för småföretagsutveckling. Vi har avskaffat bilaccisen. Det här var några åtgärder. Nu går vi vidare, och vidgar lönesumman med sänkt arbetsgivaravgift. Fåmansbolagen får ordentliga lättnader. Vi klarar ut det hela, så att det framförhandlade EU-avtalet utnyttjas fullt ut m.m. Detta gör vi för att lägga en bra grund för en tillväxt inom den privata sektorn. Mats Odell pratar, centerpartister handlar.

Herr talman! Jag är glad att min bild med de 600 000-700 000 demonstrerande arbetslösa har gripit tag. Jag blev själv gripen av tanken att det handlar om så otroligt många människor att de med en meters lucka skulle räcka från Stockholm ända ned till Malmö, och att det ändå skulle vara så där 100 000 Var det en freudiansk felsägning när finansministern med anledning av denna bild berättade vad en del av dem ändå skulle få göra, utifrån propositionen? Han nämnde nämligen inte alls att några skulle få jobb i privata företag. Finansministern har två minuters taletid kvar. Använd dem till att berätta vad han vill göra för att få fart på jobben i Sverige!
Herr talman! Lars Leijonborg tog inte tillfället i akt att svara på mina frågor. Står han och Folkpartiet fast vid det av fyrpartiregeringen framförhandlade

Herr talman! När jag hörde liknelsen som Lars Leijonborg gjorde kom jag att tänka på ett besök i Nyköping, där en progressiv folkpartist har infört sextimmarsdag på sitt företag. Han sade så här, litet skämtsamt, när han såg att vi var en del vänsterpartister på ett möte: Vi folkpartister får plats inne på toaletten numera när vi skall ha möte. Detta sagt om liknelser. Det har också förekommit bibelcitat i debatten. Det finns ett som lyder: Den som haver, honom skall varda givet. Det är kanske just det som jag saknar i debatten - konkreta fördelningspolitiska förslag. Det i särklass mest effektiva sättet att åstadkomma fler arbeten nu är att åstadkomma ökad köpkraft. Ökad köpkraft uppnår man bäst genom att flytta pengar från dem som ligger på dem i passivt sparande till dem som faktiskt använder dem till investeringar och konsumtion. Därför skulle en mycket kraftfull röd skatteväxling behövas. Det finns också ett annat bibelcitat, som Erik Åsbrink borde tänka på. Jag kan inte hela, men det är något i stil med: Här är icke jude eller grek. Finansministern säger att vi inte får bli beroende av utländska bankirer, och vi är helt överens på den punkten - det är inte bra. Men är det då en sådan oerhört avgörande skillnad mellan utländska och svenska bankirer? Finns det ingen som helst fara att vi blir beroende av svenska bankirer? Om Erik Åsbrink har någon sekund kvar: Kan han säga så mycket att han är beredd att se till att utförsäljningen av Nordbanken inte ytterligare stärker makten för de mycket starka monopolbankirer vi har i det här landet? Jag har använt begreppet "lata kapitalister och flitiga företagare" en del i debatten. Jag fick en kommentar i bänken här tidigare om att så kan man inte säga; alla kapitalister är väl inte lata? Det är sant. Men sanningen är att jag har knyckt begreppet från en näringslivsguru från USA som var och pratade på Ingenjörsvetenskapsakademin förra sommaren. Det var han som förde ett resonemang om de mycket rika kapitalisterna i USA. De har tjänat så mycket pengar att de inte har någon förändringsvilja längre - de är just lata, sade han. Därför är det inte produktivt att ge dem ytterligare ekonomiskt utrymme. Det är en oändlig skillnad mellan att å ena sidan sänka skatten för denna grupp - som Moderaterna vill - och att å andra sidan sänka skatten för just de flitiga företagarna. Det finns tusentals flitiga och duktiga företagare som kan någonting om själva produktionen. Att fördela om pengar från de lata kapitalisterna är en produktiv insats som minskar arbetslösheten.

Herr talman! Lars Leijonborg tar på nytt upp frågan om hur de nya jobben skall komma till stånd. Jag har talat en hel del om detta i dag - regeringen lägger nu fram ett samlat program för att öka sysselsättningen och successivt få ned arbetslösheten och för att öka kompetensen hos människorna så att de hävdar sig bättre på arbetsmarknaden. 150 000 människor kommer att få jobb enligt de beräkningar vi nu kan göra, och ytterligare 200 000 platser skapas i utbildningssystemen. Det handlar om att ha en stark ekonomi i balans, starka offentliga finanser, att hålla nere räntan och inflationen och att dessutom få fart på efterfrågan. Vi skall ha en sund och naturlig efterfrågan som kommer sig av att ekonomin växer. Då skapas de nya jobben, inte minst i den privata sektorn. Detta gynnas naturligtvis av de många insatser, varav Per-Ola Eriksson har nämnt en del, som vi har vidtagit tidigare och som vi föreslår i dagens proposition. Johan Lönnroth tar ständigt upp frågan om bankägandet. Jag har redan förklarat att staten har för avsikt att sälja ut sina aktier i Nordbanken. Men jag tänker inte stå här i talarstolen och tala om exakt hur detta skall ske. Jag vill göra bra, och inte dåliga, affärer. Det vore dumt att på förhand lägga upp en så väldigt detaljerad och offentlig plan. Självfallet vill jag medverka till att motverka makt och ägarkoncentration i Sverige. Det är naturligtvis ett viktigt motiv när vi skall gå till verket. Vi har dock ett intresse i Sverige av att ha starka ägare - det är brist på dem i Sverige. Jag skulle gärna vilja ha fler starka ägare, och jag ser det inte som ett ideal att ha idel tjänstemannastyrda företag, vare sig banker eller andra.

Herr talman! Det kanske viktigaste i den här debatten och i propositionen är ju arbetslösheten. Regeringens förslag går ut på att skapa fler utbildningsplatser trots att vi redan nu har svårt att få fram tillräckligt med lärare. Annars är det i och för sig ett bra förslag. Vi har inte tillräckligt med grundforskning för att kunna få fram den kompetens vi skulle behöva. Man måste satsa där också om detta skall hålla. Man räknar med en mer arbetskraftsintensiv tillväxt. Det har jag kritiserat. Hur kan man göra det? Trenden är ju precis den motsatta. Tillväxten ger mindre och mindre jobb, och ändå räknar man med en mer arbetskraftsintensiv tillväxt utan någon egentlig motivering. Detta har inte kommenterats. Man har helt enkelt haft en kreativ bokföring i de här prognoserna. Dessutom har vi den här varianten på förtidspensionering i stället för att sänka arbetstiden generellt.
Herr talman! Johan Lönnroth talade om hushållens köpkraft. Man kan ju fråga sig var Johan Lönnroth har hållit hus den senaste tiden. Den räntesänkning som har skett i Sverige de senaste två åren har ju inneburit ett icke obetydligt tillskott i familjernas ekonomi genom att villalånen, lånet på bostadsrätten eller på företaget har blivit billigare och lättare att bära. Vi har den sänkta matmomsen som för en tvåbarnsfamilj innebär ett icke oväsentligt tillskott till hushållskassan. Det handlar om den sänkta matmoms som Vänsterpartiet förut också ville ha. Men när den sedan skulle genomföras ställde sig Vänsterpartiet vid sidan av och sade nej. Den lägre inflationen innebär också att vi nu har reallöneökningar före skatt för löntagarna. Det är första gången på 20 år som vi har den situationen. Tack vare de saneringsåtgärder som vi vidtagit har hushållen de senaste åren verkligen kunnat tillgodoräkna sig en ökad köpkraft. Men de många människor som är utan arbete har det fortfarande svårt.

Fru talman! Jag ber inledningsvis att få yrka bifall till reservationerna 1 och 3, som är fogade till betänkandet. När det gäller miljöfrågan i dess helhet är det vissa faktorer som vi från moderat sida speciellt vill slå fast. Det första är att miljöarbetet är ett internationellt uppdrag. Det innebär att vi måste driva miljöarbetet i hela dess bredd och hela dess längd på bred bas i internationella fora.

I den synen på miljöarbetet ligger också kampen mot fattigdomen. I den synen ligger ett effektivt resursval och liknande. Det är fel att tro att brist på tillväxt skulle vara positivt i miljöarbetet. Detta gäller såväl nationellt som internationellt. Det är tvärtom på det sättet att en positiv ekonomisk utveckling och ett positivt miljöarbete måste gå hand i hand. Det finns en del mycket alarmerande problem när det gäller det internationella arbetet. Jag vill bara peka på en sådan faktor som användningen av fossila bränslen - fossil energi - bl.a. när det gäller elproduktionen. Utifrån de utvecklingsdiagram som finns på den internationella arenan vet vi t.ex. att användningen av fossila bränslen kraftigt kommer att öka internationellt i samband med en utveckling som är beräknad utifrån dessa faktorer. Detta ställer givetvis speciella krav på Sverige. Det ställer speciella krav på de länder som har möjlighet att klara sina energibehov på annat sätt än genom att använda fossila bränslen. En annan viktig faktor är råvaruresurserna. Här gäller det både att hushålla, att förnya och att återanvända. Här måste vi från svensk sida försöka hitta gemensamma nämnare när det gäller synen på förnybara råvaruresurser. Skogen är en av de viktigaste. Debatten är för närvarande ganska splittrad när det gäller synen på skogen som råvara och synen på skogen utifrån den biologiska mångfalden. Återvinning och producentansvar är givetvis också angelägna i detta sammanhang. Bättre miljö och effektivare resursanvändning är någonting som vi alla ställer upp på. Här finns inga delade uppfattningar när det gäller målen. När det däremot gäller metoder kan det finnas, och det finns, delade uppfattningar om hur vi skall uppnå målen. Då vill vi från vår sida bl.a. slå fast de olika rollerna när det gäller arbetet mot långsiktiga miljömål. Den politiska rollen måste vara att slå fast de långsiktiga målen och också besluta om och använda sig av olika styrmedel i dessa sammanhang. Det kan gälla lagstiftning. Det kan gälla ekonomiska styrmedel. Det kan gälla stimulans och liknande. Producenterna, våra företag och även konsumenter måste hitta de riktiga och vettiga metoderna för att uppnå dessa mål. Vi har faktiskt, fru talman, gjort stora framsteg på det området i och med att miljön och miljöarbetet har genomsyrat företagen i praktiskt taget alla producentled. Vi har inte uppnått våra mål, men det pågår ett mycket positivt och konstruktivt arbete ute i företagen och likaså ute i olika konsumentorganisationer. Medvetenheten när det gäller miljön har ökat. Detta är den största tillgången i det framtida, och även i det nuvarande, miljöarbetet. Det gäller också för oss politiker att arbeta konsekvent. Om vi har uppfattningen att vi skall lägga fast mål, men att producentansvaret sedan skall lyftas fram, måste vi också i vårt arbete markera den formen av metod. Utan att vi från vår sida har tagit ställning till den proposition om ramar som lades fram på riksdagens bord i går kan jag ändå säga att det finns en del inslag som vi tycker att det finns anledning att diskutera ingående. Det gäller att man från regeringens sida tror att man genom att gå ut med bidrag på vissa områden skall klara miljöfrågan. Om man ger kommuner och vissa företag sådana punktvisa bidrag och tror att man på det sättet skall gynna ett positivt långsiktigt miljöarbete kan effekten faktiskt bli precis tvärtom. Det kan i stället innebära att såväl kommuner som företag lägger miljöarbetet på is och bara sitter och väntar på ytterligare bidrag. Vi måste i stället se till så att miljöarbetet blir självgående, så att olika verksamheter inser att miljöarbete lönar sig utan att vi via skatter kommer med vissa bidrag. Risken är stor för felinvesteringar och felsatsningar om vi från riksdagens sida kommer med styrningar när det gäller investeringar och inriktningen på miljöarbetet. Det är också viktigt att vi inte använder miljön som kamouflage om vi vill uppnå andra mål. Också här innebär budgetpropositionen en risk. Vi vet att kampen mot arbetslösheten är viktig. Alla partier lyfter fram den frågan. Det finns mycket klara tendenser i propositionen. Nu försöker man med miljöargument komma till rätta med vissa delar beträffande arbetslösheten. Man talar om gröna jobb. Man säger att det är inom den sektorn som de nya arbetstillfällena skall ges. Fru talman! Väldigt mycket av detta är kamouflage. Vi måste i stället inrikta vårt miljöarbete på att alla jobb skall vara miljövänliga. Vi kan inte fortsätta att etikettera olika arbetsuppgifter och säga att en del arbeten är gröna, andra svarta och andra grå. Vi har hört diskussionen i svenska Naturskyddsföreningen. Man försökte klassificera el och bestämma vad grön el är. Man hamnade i den situationen att vissa ansåg att el från vattenkraft var grön el under det att andra ansåg att el från vattenkraft inte alls var grön el. Om vi nu går ut och driver påståendena om att vissa jobb är gröna och att andra inte är det hamnar vi slutligen i omöjliga gränsdragningsproblem. Från moderat sida har vi den klara målsättningen att all produktion skall ha miljöinriktning. Vi kan inte etikettera olika arbetsuppgifter på detta sätt. Den biologiska mångfalden är en av de viktiga faktorerna i miljöarbetet. Vi är överens om det. Miljöersättningarna via EU är en väldigt viktig faktor. Jag måste säga att jag är utomordentligt besviken på kammarmajoriteten. Man har misshandlat denna fråga. Vi fick i utskottet så sent som i tisdags bekräftat denna misshandel. Världsnaturfondens representanter säger att vi har dragit upp regler när det gäller användning av miljöpengar från EU som innebär att den biologiska mångfalden i många viktiga fall motverkas. Det är precis det som vi har sagt från moderaternas sida. Gång på gång, oaktat vem som har varit jordbruksminister, har vi sagt att vi omgående måste ändra reglerna, så att vi får vettiga och smidiga regler som kan anpassas till de miljöfrågor som finns på den lokala nivån. Jag hoppas att riksdagsmajoriteten är beredd att så snabbt som möjligt rätta till de här problemen. Det kan inte vara rimligt att bidrag och anslag som skall värna biologisk mångfald i vissa fall får motsatt effekt. Den politiska centralstyrningen har inneburit att vi i stället för en biologisk mångfald får en byråkratisk mångfald. Fru talman! Det är också väldigt viktigt med trovärdighet i miljöpolitiken. Jag saknar representanten från regeringen, som skulle sitta på en av bänkarna här. Men detta är inget nytt. Det handlar, som sagt, om trovärdigheten i miljöpolitiken. Jag kommer in på energifrågan och koldioxidfrågan. Vi är ju alla överens om att klimatfrågan är den viktigaste globala miljöfrågan. Vi har varit med och slagit fast detta i olika sammanhang, i olika forum, även internationella. Det paradoxala är nu att regeringen och riksdagsmajoriteten gör avsteg från klimatmålet. I alla andra sammanhang, ärade ledamöter i denna kammare, har vi en miljöinriktning som innebär att vi skall minska den negativa miljöpåverkan. Jag kan inte dra mig till minnes ett enda politiskt beslut under de senaste åren där målsättningen har varit att vi skall nonchalera miljöfrågan. Men när det gäller ändringen av energipolitiken är majoriteten medveten om negativa miljöeffekter av detta beslut. Låt mig visa en tidningsrubrik från Smålandstidningen. Miljöministern var så sent som i förra veckan i Vetlanda kommun. Det står: Anna Lindh talade sig varm för naturgas. Den miljöminister som i internationella forum säger att vi skall komma till rätta med klimatpolitiken åker alltså ut i Sverige och talar sig varm för naturgas och fossilgas. Vem kan få förtroende för den formen av miljöpolitik? Jag hade hoppats att ministern hade varit här för att svara på mina frågor: Hur mycket naturgas eller fossilgas anser miljöministern att vi av miljöskäl skall ha i Sverige? Hur mycket kommer koldioxidutsläppen och andra utsläpp att öka när vi växlar in i ett fossilgassamhälle? Det handlar ju om det. Miljöministern kan inte tala sig varm för fossilgas och samtidigt tala sig varm för att man skall minska koldioxidutsläppen. Vi vet ju att energiproduktionen, elproduktionen, är en av de viktigaste faktorerna när det gäller koldioxidutsläppen i hela världen och i Europa. Detta håller inte. Vilka miljöeffekter får energipolitiken, den uppgörelse som föreligger? Hur mycket ökar utsläppen? Vi har ställt den frågan till miljöministern tidigare men inte fått något svar. Nu måste Miljödepartementet ge svar. Det är ingenting annat än en skandal om Miljödepartementets representant, miljöministern, har suttit i en regering som accepterar en omläggning av energipolitiken och samtidigt inte vet vilka miljöeffekter detta får när det gäller bl.a. växthuseffekten. Nu står frågan öppen eftersom miljöministern inte är här. Vi är också kritiska mot att det finns två koldioxidmål inom den nuvarande politiken, ett i Sverige och ett i EU. Det visar också hur knepigt regeringen handlägger hela denna fråga. I en reservation, tillsammans med Folkpartiet, markerar vi detta klart. Fru talman! Långsiktighet, trovärdighet och konsekvens är utomordentligt viktiga faktorer i ett konstruktivt miljöarbete. Trots att de unga, pigga statsråden har suttit i en miljödelegation de senaste veckorna saknar vi mycket av dessa komponenter i regeringens miljöpolitik.

Fru talman! Fokusering, tydlighet och konsekvens är nödvändiga inslag i en modern miljöpolitik. Den miljöpolitik som blir klart definierad är också en framåtsyftande miljöpolitik. Den skrivelse och det betänkande som vi skall behandla i dag handlar om en lägesbeskrivning från regeringen av vad som händer i miljöpolitiken i dag. Man kan karakterisera det litet grand som att det är många bollar i luften. De motioner som har väckts under en lång tid och som finns med i det här betänkandet blir till ett uppsamlingsheat inför framtida miljödebatter. Man definierar också vad det är vi väntar på i framtiden: en miljöbalk, en miljöproposition, Agenda 21-kommitténs betänkande m.m. Det är litet symtomatiskt för miljöpolitiken i dag att vi ständigt väntar på nya propositioner och annat. Det kan man ha olika uppfattningar om. Vid en frågeställning i veckan uttryckte jordbruksministern det som att det är så här för att det skall komma väl genomarbetade propositioner till riksdagen. Jag hoppas att det är så även på miljöområdet, att de stora viktiga miljöstrategiska frågorna som kommer till riksdagen i framtiden är väl genomarbetade. Jag hoppas också att miljöministern är närvarande vid de debatterna. Miljön är en central och viktig fråga, inte bara när vi diskuterar miljöpolitiken som en del av politikens sektorer utan också i ett större sammanhang. I betänkandet står det att det finns en bred enighet om miljöpolitiken i Sverige. Jag tror att det är så och att det är viktigt att understryka det. Vi är också alla beredda att delta aktivt i miljöarbetet. Från Folkpartiets sida vill jag understryka att ett tålmodigt arbete med att successivt flytta fram positionerna på miljöområdet mot en hållbar utveckling är avgörande. Det är vi naturligtvis beredda att delta aktivt i. Under hösten presenterades OECD:s rapport om det svenska miljöarbetet. Den bekräftar att Sverige har kommit långt när det gäller miljöskydd. Men vi har nått betydligt sämre resultat än flera andra industriländer när det gäller naturskydd och skydd av hotade arter. I den här rapporten belyser man särskilt problemet med att klara av de negativa miljöeffekterna i skogsbruket och jordbruket. Regeringens skrivelse innehåller inte några konkreta förslag när det gäller den här delen; det är kanske inte heller meningen. Men jag vill ändå hänvisa till den motion som Folkpartiet väckte inför 1997 års statsbudget. Vi pekade på de felaktiga bedömningar och prioriteringar som regeringen har gjort i sitt miljöarbete. Detta gör jag eftersom vi även i det här betänkandet tar upp alla de motioner som väcktes under motionstiden vad gäller miljöområdet. För att man skall kunna ha en framåtsyftande miljöpolitik krävs det tydliga liberala utgångspunkter. Det gäller att sätta marknad före plan och ramar före detaljer. Det pågår nu ett gigantiskt miljöarbete, med stora satsningar under flera år framöver. Man avsätter många miljarder för miljön. Syftet är bra. Det handlar om att bygga det ekologiskt hållbara samhället. Men varför skall man satsa så mycket pengar i gigantiska subventionsprojekt, när inte ens vanlig hederlig miljövård kan ges en bråkdel av pengarna? Man har inte kommit ifrån plantänkandet och gått mot mer individuellt ansvar. Jag är som liberal helt övertygad om att det väldigt mycket handlar om enskilda individers insatser när man når resultat. Det visar sig också när man tittar närmare på detta både i Sverige och internationellt. Det gäller att stimulera Agenda 21-arbete, att se till att man ger kunskap och kompetens inom miljöområdet. Vad får de insatta åtgärderna för resultat? Vad får de för konsekvenser? Där har vi framöver en stor uppgift att fylla. I statsbudgeten för 1997 skar regeringen och deras stödpartier ned på så gott som allt i Miljödepartementets budget, på område efter område. Naturreservat, forskning och kalkning är som ni vet de stora slagpåsarna i debatten. Naturvårdsverket tvingades banta. Många av verkets experter uttryckte det genom att säga att det var en veritabel slakt av grunden för flera av miljövårdens kärnområden. Jag hoppas att detta rättas till. Detta är ändå ett exempel på en annorlunda variant av ett hållbart samhälle. Men jag tycker också att det är ett tydligt exempel på att retorik och praktisk politik inte alltid stämmer överens när regeringen skall lägga fram förslag. Fru talman! I den rapport om det svenska miljöarbetet som jag tidigare nämnde framgår det tydligt att miljöexperter världen över är oroliga över Sverige och att man inte har lyckats bättre med naturskyddet. Sverige har t.ex. endast skyddat 6,6 % av landets yta. Det som följer av ett bristande naturvårdsskydd är en allvarlig utarmning av den biologiska mångfalden i den svenska naturen. Alla arter på jorden, med människan överst i näringskedjan, ingår på något sätt i det komplicerade system som lägger grunden för allt liv på jorden. Då är bevarandet av den biologiska mångfalden, eller bättre uttryckt den biologiska rikedomen, en garanti för att ekosystemen även i framtiden skall fortsätta att fungera utan för stora störningar. Man kan till den här bilden också lägga genetiska, sociala, ekonomiska, vetenskapliga och estetiska värden av en rik biologisk mångfald i vår natur. Man kan inte se den biologiska mångfalden enbart ur ett svenskt perspektiv, man måste också se den ur ett globalt perspektiv. Om en art försvinner från jordens yta är det en oersättlig förlust, till skillnad från många andra miljöskador, som trots allt på längre sikt kan läkas. Den biologiska mångfalden i Sverige är hotad. Vi har sett rapporter om det. Artdatabanken i Uppsala kommer ständigt ut med olika rapporter. Man kan också läsa i facktidningar om olika arter som hotas av växthusförändringar, koldioxidutsläpp och andra utsläpp i vår natur. Eftersom hoten mot den biologiska mångfalden i hög grad är ett globalt miljöproblem har Sverige skrivit under många konventioner. Alla vi som sitter i salen känner till Bonn-, Bern och Rio de Janeirokonventionerna. Även medlemskapet i EU har gjort att vi har fått skriva under konventioner. De konventionerna och de avtal och förbindelser som vi har skrivit under är det naturligtvis nödvändigt att följa om Sverige skall ha en trovärdighet i framtiden. Precis som Göte Jonsson också påpekade och som i den här talarstolen har påpekats flera gånger är det nödvändigt att se till att vi har ett trovärdigt ledarskap i miljöfrågor i det internationella sammanhanget. Jag yrkar bifall till reservation 7 med anledning av den biologiska mångfalden. Fru talman! Jag vill återkomma till koldioxidutsläppen. Riksdagen fastställde ju ett mål, och det målet hoppas jag fortfarande ligger fast. Ibland blir jag litet orolig inför de beslut regeringen fattar i olika sammanhang. Jag känner ibland att man inte tar klimathotet på allvar. Jag menar att det finns anledning att ta klimathotet på allvar. Vi vet att ett stort antal forskare liksom forskningsråden i FN har pekat på att det finns klara belägg för klimatförändringsproblematik i dag, för temperaturhöjningar. De har framkallats främst genom att man har haft en omfattande förbränning av kol, olja och gas. Vad är det som kommer att hända nu? Kommer regeringen återigen att fatta beslut som kommer att påverka koldioxidutsläppen? Jag har redan tre sådana exempel som jag kan peka på. Energipolitiken är ett. Vi vet inte riktigt än. Jag har fått svar av miljöministern en gång. Hon lovar att det inte skall bli några ökade koldioxidutsläpp. Samtidigt kan man läsa i medierna att andra ministrar i regeringen säger att man skall ha en droppe olja och att man skall använda sig av kolkraftverk i Danmark. Man skall också introducera naturgas. Vad blir det för resultat av det? Jag hade tänkt fråga miljöministern i dag om hon står fast vid sitt löfte, att vi i Sverige inte skall använda det utrymme som vi har fått i avtalen med EU när det gäller koldioxidnivåer. Det skall vara en bank som vi har till vårt förfogande. Vad vi skall använda den till vore också intressant att höra. Tyvärr kan jag inte få svar på det i dag. Det andra exemplet är att man inte hårt har drivit på om gemensamma miniminivåer för koldioxidskatten i EU. Det är också ett svek mot koldioxidfrågan. Ett konkret exempel, det tredje, är när man under förra budgetarbetet införde beskattning av förmånsbilar. Det stimulerar till att använda förmånsbilen ännu mer. Självklart finns det en grund för att vara orolig för hur man skall hantera det utrymme som Sverige har fått genom den fördelningsmodell som man har kommit överens med de andra europeiska länderna om i koldioxidfrågan. Fru talman! Det känns mycket angeläget för mig att här i dag slå vakt om att riksdagens koldioxidmål står fast. Står regeringen fast vid detta? Kommer man att kunna stå här i kammaren om ett och ett halvt år och säga: Vi klarade energiomställningen. Vi klarade miljöpolitiken. Vi klarade att leva upp till riksdagens satta mål. Fru talman! Jag slutar med att yrka bifall till reservation 3.

Fru talman! Vi har ett betänkande framför oss i dag som en utskottsmajoritet bestående av alla partier till största delen står bakom. Det finns som vanligt, tycker jag, ganska många bra saker i det här betänkandet. Det består av många fina ord. Men verkligheten är inte riktigt så enkel. Vi väntar på mycket, precis som Eva Eriksson sade. Vi väntar och vi väntar. Jag hoppas att vi inte väntar förgäves. Det viktiga är ju att omsätta de fina orden till en verklighet. Trots att Vänsterpartiet står bakom de reservationer som vi har fogat till betänkandet tänker jag i dag inte yrka bifall till någon av dem, dels därför att dessa diskussioner har förts tidigare, dels därför att de återkommer. Det finns ingen anledning att ta upp kammarens tid för att slå in öppna dörrar, även om vi naturligtvis står bakom reservationerna. Jag tänkte försöka att föra debatten litet längre i dag, att inte fastna i det man så ofta fastnar i här i kammaren och i liknande debatter. Men först vill jag ställa tre konkreta frågor till Ingemar Josefsson, som i dag skall försvara socialdemokraterna och majoriteten. En fråga handlar om batterier. Vi förde en diskussion i utskottet om den frågan, och det står i betänkandet att det under första halvåret skall införas en ny lagstiftning. Jag skulle vilja ha ett besked på den punkten. Hur ser läget ut i dag? Vet vi någonting mera nu än vi visste när betänkandet skrevs? En annan sak som behandlas i utskottets betänkande är amalgam, men vi har ingen reservation i det fallet. Det står att användningen minskar. Jag har tvärtom hört oroande rapporter från olika delar av landet. Beroende på den ekonomiska situation som många enskilda familjer och enskilda personer har använder man mer amalgam därför att det helt enkelt är billigare. Jag skulle vilja ha en kommentar till detta, om det är någon som har hört någonting liknande därför att det är litet oroväckande. Eva Eriksson var inne på detta med det individuella ansvaret. Det kan faktiskt vara så att det, beroende på ekonomin, är väldigt svårt att ta ett individuellt ansvar. Detta kan vara ett tydligt sådant exempel, om det jag har hört nu stämmer. Den tredje frågan handlar om miljösanering av förorenade områden. Det har väckts en motion som behandlas i betänkandet. I svaret säger man att regeringen skall återkomma i den vårproposition som lades fram i går. Jag har läst vårpropositionen, men kanske inte tillräckligt noga, för jag hittar ingenting om miljösanering. Det finns en hel del pengar till projekt liknande de projekt som finns i dag och som man i utskottsbetänkandet hävdar är försöksverksamhet och ny verksamhet som man tar till för att skapa det ekologiska samhället. Det är ett jättebra initiativ, men vi måste också ta ansvar för de föroreningar i naturen som inte bara vi utan också andra före oss har åstadkommit. Det måste finnas pengar också till den typen av åtgärder. Men jag hittar ingenting sådant i vårbudgeten. Ingemar Josefsson kan kanske hjälpa mig att hitta rätt sida. Sedan tänkte jag prata litet grand om producentansvaret, som är en av de viktigaste frågorna i dag. Många av de miljöproblem som vi har att hantera handlar inte längre om utsläpp i naturen utan till väldigt stor del om de varor som produceras, hur vi använder dem och tar hand om dem. Producentansvaret innebär att producenterna har ansvaret för produkter och varor så att säga från vaggan till graven. Det är en jättebra princip som vi alla står bakom. Jag undrar: Hur gör vi med de delar som i praktiken inte finns med i producenternas ansvar, t.ex. transporterna? Hur redovisar företag eller affärer hur de olika varorna har transporterats till butiken? Det är också en del i att ta ansvar från vaggan till graven. Det som jag främst tänkte prata om är konsumenternas roll. De måste lära sig mycket nytt om hur man källsorterar, vilka ämnen som hör till vad och vad man skall göra med olika ämnen. Det är väldigt bra att vi som konsumenter får lära oss det. Men det tar tid att vara miljömedveten. Det tar tid att gå till pappersinsamlingen, sortera, skölja ur mjölkförpackningar och gå och lämna tillbaka dem. Dessutom kostar det pengar för konsumenterna. Många barnfamiljer har inte råd att köpa ekologisk mat. De har inte råd att köpa de nya produkterna även om det bara handlar om några ören som läggs på produktens pris, är det några ören i varje led, vilket gör att miljövänligare produkter ofta blir dyrare i affärerna. Jag skulle vilja att utskottet diskuterade hur man skall få producenterna att faktiskt ta ansvar för hela kedjan, också för det arbete som konsumenterna i dag utför till en större kostnad för dem själva. Kan man tänka sig att företag och producenter är med och finansierar t.ex. sex timmars arbetsdag för att möjliggöra för enskilda familjer och enskilda personer i vårt land att ta det miljöansvar som krävs? Producentansvaret skulle kunna innebära att det är Arlas skyldighet att åka runt och knacka på hos varje barnfamilj och begära att få tillbaka mjölkförpackningarna. Det skulle man kunna tänka sig. Nu fungerar det inte så och det vore också orealistiskt om det skulle fungera så. Däremot måste man hitta ett system där barnfamiljer som kanske konsumerar uppemot 20-30 liter mjölk i veckan får kompensation för det arbete som de utför. Man kan tänka sig en annan kompensation, nämligen sänkta priser, eftersom man utför ett arbete. Jag tycker att diskussionen om den sänkta arbetstiden är nödvändig i vårt samhälle. Den är också nödvändig ur miljöperspektivet. Skall vi klara att kompostera, återvinna och gå tillbaka med saker till källsorteringsstationerna behövs det tid till det, tid som i dag kanske inte finns. Vi talar mycket om att man skall vara miljövänlig och att man inte skall gå in i återvändsgränder. Det är jätteviktigt. Men jag tror att vi är inne i en återvändsgränd där vi ser som det viktigaste att man återvinner, inte att man återanvänder. Vi måste prata om återanvändning och också om minskad konsumtion av varor som ger stora sopberg och minskad konsumtion av sådana varor som vi egentligen inte behöver, t.ex. av lyxvaror. Framför allt ur ett internationellt perspektiv är det enormt viktigt att ta reda på vad vi lever över våra gränser med. Skulle vi kunna förändra det? Göte Jonsson sade många fina saker här. Men han sade också mycket som jag inte riktigt kan hålla med om. I Moderaternas förslag till miljöpolitiskt program finns först en diskussion om att jorden inte kommer att gå under och att miljövänner ofta överdriver miljöhoten, och det må vara hänt ibland att man överdriver för att få i gång en diskussion, även om jag inte håller med Göte Jonsson generellt. Längre fram står det: Däremot finns det inte skäl att tro att mänskligheten är en fara för sig själv eller att det krävs byte av livsstil i den fria världen för att rädda miljön. Där tror jag att Moderaterna biter sig själva i svansen, för det är precis det som vi behöver göra. Vi behöver förändra vår livsstil. Om man inte inser det är det nog väldigt svårt att få den trovärdighet som både Göte Jonsson och Eva Eriksson talade om och som också jag tycker är väldigt viktig. För att få denna trovärdighet tycker jag att man skall ta upp koldioxiddiskussionen på allvar. Jag hör till dem som säger att de internationella konventioner och regler som vi har skrivit under och det som vi har förbundit oss att göra - nämligen att inte öka koldioxidutsläppen - ligger fast. Det måste vi hålla fast vid. Men att hävda att den energipolitik som bedrivs i dag skulle vara något slags nonchalans eller att den automatiskt leder oss in i ett ökat beroende av fossila bränslen behöver inte vara sant. Den viktigaste frågan i Sverige i dag när det gäller koldioxidutsläppen är ju trafikfrågan. Det är där vi kan och måste göra någonting. Rätta mig om jag har fel, Göte Jonsson, men det står ingenting om trafiken i Moderaternas miljöpolitiska program, och jag tyckte inte heller att han nämnde någonting om det i sitt anförande. Trafiken är nog den viktigaste frågan och den fråga som vi i jordbruksutskottet har pratat minst om. Men det är en av de frågor som vi i framtiden kommer att behöva prata mest om. På så sätt kan vi visa att vi ser allvarligt på koldioxidutsläppen. Fru talman! Jag skall avsluta med att säga att detta betänkande trots allt är ganska bra, även om det av förklarliga skäl finns mycket att återkomma till. Vi väntar och väntar. Men för att vinna tid i kammaren yrkar jag i dagens läge inte bifall till några av Vänsterpartiets reservationer.

Fru talman! Det är alltid litet besvärligt att som begrepp använda livsstil. Vad lägger vi in i begreppet livsstil? När vi talar om livsstil tänker vi på det västerländska demokratiska samhället med välfärd, trygghet, rörlighet, kontakt och kommunikation. I begreppet livsstil kan man också lägga in väldigt mycket annat. Man kan lägga in frågan om teknisk utveckling, frågan om framåtskridande när det gäller olika faktorer på olika områden. Vi menar att vi inte behöver lägga om den formen av livsstil. Däremot måste vi bli betydligt bättre på att inrikta teknikutveckling, råvaruval och producentansvar och annat mot miljömålen. Vi behöver därför inte ändra den övergripande livsstilen, utan det är fråga om vilka varor vi väljer och vilka metoder vi väljer för att uppnå de övergripande målen, även miljömålen. Hanna Zetterberg säger att Moderaterna nämner ingenting om trafiken. Jo, det gör vi visst. Vi nämner både trafik och kommunikation. Vad vi har sagt när det t.ex. gäller bilen är att vi inte tror att bilarna kan skrotas. Bilen kommer även i fortsättningen att vara det viktigaste kommunikationsmedlet för människor. Vår inriktning är att behovet av bränsle skall minskas och att den tekniska utvecklingen av bilar måste gå framåt. Jag tror att det finns goda förutsättningar att i framtiden finna drivmedelsmetoder för bilen, som innebär att bilen inte behöver bli miljöförstörande. Det är den formen av inriktning som vi ser i den moderata miljöpolitiken, och jag tror faktiskt att den ligger väl i linje med vad majoriteten av svenska folket tycker i dessa sammanhang.
Fru talman! Göte Jonsson säger att vi inte behöver ändra på vår livsstil, och han räknar upp en hel del saker. Naturligtvis ingår välfärd och demokrati också i det som jag lägger i begreppet livsstil. Men vad jag tänker på är framför allt vår konsumtionsnivå. Jag skulle kunna säga att vår konsumtionsnivå ligger högt över nästan alla andra länders konsumtionsnivå liksom vår energiförbrukning osv. ligger över andra länders nivå. Välfärd är för mig så mycket mer. Men jag saknar den definition av livsstil som Göte Jonsson talar om här. Jag tror inte att det är riktigt så enkelt som Moderaterna ofta framställer det, men jag ser fram emot en fortsatt diskussion i frågan. Vad gäller bilismen tycker jag, och det var därför jag tog upp frågan här i dag, att diskussionen om koldioxid framför allt handlar om bilismen. Vi ser många stora problem med trafikfrågorna, som vi kanske inte har sett tidigare och som vi behöver åtgärda. Att i det läget diskutera att en avstängning av kärnkraftverk, som ju är Göte Jonssons dilemma, skulle höja våra totala koldioxidutsläpp och samtidigt inte nämna bilarna tycker jag ger en felaktig bild av verkligheten. Göte Jonsson! Jag vill inte heller skrota alla bilar. Jag vill förändra bilismen, framför allt i våra stora städer, därför att det är där det är samhällsekonomiskt lönsamt och det är där som situationen håller på att bli kritisk.
Fru talman! Jag tror att det är lika svårt för Hanna Zetterberg som för mig att konkretisera begreppet livsstil. Hanna Zetterberg säger att hon vill ändra livsstilen. Men vad vill då Hanna Zetterberg ändra? Hon säger att hon anser att vi skall använda mindre energi. Givetvis är det också min målsättning att vi skall ha möjlighet att spara energi i olika sammanhang. Samtidigt vet vi att bl.a. de partier som nu står bakom energiöverenskommelsen konstaterar att elbehovet för näringsliv och industri kommer att öka framöver. När det gäller frågan om konsumtion: Visst skall vi försöka minska slit-och-släng-principen. Visst kan vi använda nya metoder för att minska t.ex. förpackningar och finna nya modeller så att mindre råvaror går åt på förpackningssidan. Det är sådant som ligger i hela producentansvaret. Men för den skull behöver vi inte ändra en övergripande livsstil. Frågan om bilen är intressant. Hanna Zetterberg säger att bilen är det stora problemet. Bilen är en del av problemet. När det gäller målsättningen att minska koldioxidutläppen från bilen är vi ju överens. Men det absurda är ju att vi inte är överens om att vi skall minska koldioxidutsläppen från elproduktionen. Hanna Zetterberg vill nämligen öka koldioxidutsläppen. Var finns konsekvensen? Det går inte att gå ut och säga att när vi nu måste öka koldioxidutsläppen från elproduktionen, skall vi lägga ännu mer restriktioner på bilismen. Det går inte. Bilismen klarar aldrig att kompensera ökade koldioxidutsläpp från elproduktionen. Detta är Hanna Zetterbergs dilemma. Om man inte inser detta, blir det också Sveriges miljöpolitiska dilemma framöver.
Fru talman! Göte Jonsson säger att man inte kan kompensera ett ökat utsläpp med ett annat, men det kan man naturligtvis göra. Frågan är om det behövs i det här fallet. Jag är inte alldeles säker på att så är fallet. I diskussionen om bilarna är det möjligt att jag var litet otydlig. Det är inte bara bilarna det gäller utan också tunga transporter. Det handlar då inte om bilar utan om lastbilar. Naturligtvis handlar det om många andra energifrågor. Vad skall vi använda den totala mängden olja som vi förbrukar till? Den kan ju fördelas. Det finns ju många olika idiotiska saker som vi använder oljan till. Jag tror och vet att bilismens och transporternas energiförbrukning måste förändras. Både Göte Jonsson och jag vet att den totala energikonsumtionen går att minska med hjälp av ny teknik och annat. Här tror jag att vi är helt överens om att den nya tekniken skall användas. Däremot tror jag inte att vi är överens om hur mycket vi skall spara när det gäller att också minska bilismen, inte bara minska mängden bensin som förbrukas per mil. Jag tror att vi är tvungna att på olika sätt minska antalet bilar på våra vägar. Det gäller att finna alternativ, t.ex. kollektivt åkande osv. Men det finns två delar i detta, dels gäller det att se till att bilarna blir bättre för miljön, dels att det blir färre bilar på våra vägar. Här tror jag inte att vi är överens. Men jag skulle tycka att det vore kul om vi var överens.
Fru talman! Hanna Zetterberg tar upp ett exempel när det gäller amalgam och hanteringen av detta. Jag känner inte till exemplet. Om det är så att de regler som finns inte följs är det naturligtvis olyckligt. I detta sammanhang pekar Hanna Zetterberg på mitt inlägg om den enskilde individens ansvar, vilket jag vill förtydliga. Jag hoppas att Hanna Zetterberg och jag inte är oeniga om detta. Vår uppgift är självfallet att sätta upp ramverk, stifta lagar och ge den enskilde individen möjlighet att ta det ansvar som är nödvändigt i miljöarbetet. Här brister det i Sverige i dag, vilket jag är väl medveten om. Vi har inte de tydliga miljökvalitetsnormer som jag hoppas att vi får fram ett förslag om framöver. Det är svårt för den enskilde individen att veta var gränsen går för den enskildes agerande. Hur skall den enskilde individen kunna vara med och påverka miljöpolitiken, om vi inte bejakar den enskildes möjligheter att göra det. Hela Agenda 21-arbetet handlar ju om den enskilde individens möjligheter. Det handlar om arbete för jämställdhet mellan kvinnor och män. Det handlar om barns situation, kretslopp, varor, vatten, biologisk mångfald och också om kommunernas planmonopol. Vi kommer inte att lyckas med detta, om vi politiker inte kan finna ett system där individen kan vara delaktig utan hela tiden lockas in i stora projekt där vi vill detaljstyra allting. Jag hoppas att jag missuppfattade Hanna Zetterberg, så att hon inte vill återgå till något slags plansystem i miljöpolitiken. Vi måste försöka finna en lagstiftning, en reglering och en ram som gör att den enskilde individen får ett stort inflytande i detta arbete.
Fru talman! Ja, Eva Eriksson missuppfattade mig. Jag ser också att de enskilda individerna i vårt samhälle driver miljöfrågorna framåt, och det är en nödvändighet. Eva Eriksson tar Agenda 21 som exempel, och här tror jag att vi är överens. Agenda 21 är något av det bästa som har hänt. Här är det väldigt viktigt att jobba vidare. Det handlar ju inte bara om miljöfrågor utan också om demokratifrågor, som är enormt viktiga. Det som jag ville påpeka var att enskilda individer och enskilda familjer inte alltid har möjligheten att driva miljöfrågorna framåt, framför allt av ekonomiska skäl. Det är inte så mycket beroende på att de inte vet vad de skulle vilja göra. Men Kravodlad mat kostar mer, och enligt de uppgifter som jag har fått kostar det mer att använda alternativen till amalgam. Tandvårdskostnaderna har ju ökat för de allra flesta. Det var detta som jag ville lyfta fram. Därför handlar miljöfrågor och demokrati också om ekonomisk fördelning.
Fru talman! Ja, Hanna Zetterberg, Kravodlad mat exempelvis är dyr. Nu skall vi ju inte ha en jordbrukspolitisk debatt, men det handlar i alla fall om miljöinriktningen i jordbruket. Det är bra att miljöstödet finns och att vi skall gå över till ekologisk odling inom jordbruket osv. Jag anser dock att vi har missat en stor del här. Varenda lantbrukare/jordbrukare går - tror jag, utan att överdriva - mot ett miljövänligare jordbruk. Det finns ju olika vägar i dag i miljöpolitiken på jordbrukets område, liksom olika förutsättningar och olika stöd. Om man går den breda vägen mot ett miljövänligare jordbruk räknas man inte in i det stödsystem som finns för ekologisk odling. Väljer man däremot den smala vägen och direkt går över till ekologiskt jordbruk har man möjligheter. Det är klart att de diskrepanserna gör att kostnader knyts till varorna. Jag hoppas, Hanna Zetterberg, att vi i jordbruksutskottet i den jordbruksdiskussion som vi framöver skall ha också lyfter fram de här frågorna. Kanske kan då Vänsterpartiet och Folkpartiet hitta en väg här.
Fru talman! Eva Eriksson tar upp en väldigt viktig fråga, nämligen frågan om vilka ekonomiska hjälpmedel som ges t.ex. till jordbrukare för att kunna pressa priserna. Det är, såvitt jag förstår, den vägen som vi måste gå för att kunna skapa ett ekologiskt hållbart jordbruk för alla - ett jordbruk som är sådant att alla har möjlighet att köpa varorna, men också att producera dem. Också jag hoppas att vi där kan hitta en bra lösning. Den typen av lösningar gör det möjligt för alla människor att delta i det här sammanhanget och även för Sverige att vara ett föregångsland för andra länder i världen. Det tror jag är väldigt viktigt, framför allt när det gäller det ekologiska jordbruket.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna 2, 8 och 17, men givetvis står jag också bakom alla andra reservationer från Miljöpartiet. Det är mycket bra att riksdagen varje år får en skrivelse av det här slaget. Det innebär att vi får en stor miljödebatt. Vi följer det här med intresse och hoppas att detta med en miljöskrivelse fortsätter även i framtiden och också blir bättre. Det är nämligen en hel del områden som vi skulle vilja ha med, men som saknas här. En förutsättning för att vi skall kunna växla in på vägen mot ett ekologiskt samhälle - skrivelsen heter ju På väg mot ett ekologiskt hållbart samhälle - är att vi knyter ihop ekologi och ekonomi, dvs. att vi ser till att de ekonomiska styrmedlen används på ett sådant sätt att vi i längden får ett ekologiskt hållbart samhälle. Vi menar att det måste ske via skatteväxling. I dag utnyttjar 20 % av jordens befolkning 80 % av resurserna. Det är alldeles självklart att om de resterande åttio procenten av världens befolkning ville komma upp till den standard som vi i dag har skulle jorden kollapsa. I alla fall skulle det då inte vara så lätt för oss människor att finnas kvar på jorden. Vi måste alltså ändra livsstil och se till att vi drar ned på konsumtionen för att ge ett utrymme åt de länder som i dag har en betydligt sämre standard än vi och som behöver höja sin levnadsstandard. Vi hade gärna sett att skrivelsen mera präglades av ett internationellt seende, för miljöproblemen måste lösas både nationellt och internationellt. För att verkligen sätta Sverige i fokus och visa var vi på en internationell skala befinner oss hade vi gärna sett att det i skrivelsen fanns redovisningar av hur det är per capita. Då hade vi kunnat se att vi svenskar per person faktiskt släpper ut ganska mycket, trots att vi är få. Sett till landet är det totala utsläppet litet, men sett till hur det är per individ blir det betydligt högre tal. Vi hoppas att det i en kommande miljöskrivelse finns en sådan redovisning. Då får vi en bättre bild av var vi befinner oss. Vi i Miljöpartiet vill alltså skatteväxla. En förutsättning för att få ett ekologiskt hållbart samhälle är, enligt vår uppfattning, att vi ser till att ekonomin gör detta möjligt för företagen och helt enkelt skapar "morötter" så att det blir lönsamt att handla ekologiskt långsiktigt riktigt. Det pratas mycket om gröna jobb, men det är helt klart att de länder som går före i det här avseendet och som ger företag möjligheter så att bättre gröna och långsiktiga jobb skapas kommer att ha fördelar i ett internationellt konkurrenssammanhang. I skrivelsen talas det om att vi beträffande industriutsläppen har nått långt och att vi har löst problemet. Men vi i Miljöpartiet menar att vi inte alls har gjort det. Problemet är att industriutsläppen i dag kommer ut via fabriksgrindarna. Det finns ju en mängd kemikalier i varorna som vi i efterhand får stora problem med. Här återstår mycket att göra för att åstadkomma den förbättring som måste till. Tyvärr är det fortfarande så att allergierna ökar i Sverige, vilket är ett tecken på att kemikaliesamhället har en omfattande negativ baksida. Vi menar t.ex. att miljöskadade områden måste börja saneras. Här har vi, precis som Hanna Zetterberg, efterlyst de åtgärder som förutspåddes komma i vårpropositionen men som vi inte har hittat. Vi måste också lägga om kemikaliepolitiken och se till att toxiska, persistenta och bioackumulerande ämnen försvinner. Det skall helt enkelt räcka med att vissa kriterier finns hos ämnena för att dessa skall förbjudas. Om ämnena är giftiga, resistenta och inte nedbrytbara och om de också är bioackumulerande skall det i sig vara tillräckligt för att de inte skall vara tillåtna. I dag är vi människor försökskaniner i ett kemikaliesamhälle. Det är helt oacceptabelt. Vi har utvecklat detta resonemang i vår motion och ser fram emot den kemikalieutredning som kommer och hoppas att man där tar fasta på de åsikter som vi har framfört. I dag kan vi se att bekämpningsmedel som tidigare har ansetts ofarliga nu återfinns såväl i grundvatten som i ytvatten. Det är en utveckling som är mycket oroande. Roundup är ett ämne som används mycket. Nu har man i Danmark kunna påvisa att det finns såväl i ytvatten som i grundvatten. Inga gifter är ogiftiga och inga gifter försvinner. Någonstans måste den insikten leda till att vi hanterar ämnen annorlunda. Nordsjödeklarationen säger t.ex. att inom en generation om 25 år skall utsläppen av många ämnen ligga på vad som är naturligt. Den här deklarationen anser vi skall utformas som ett svenskt mål, därför att den skulle ge utvecklingen en rejäl skjuts, om man nu menar allvar med detta. Ett annat område som vi saknar i skrivelsen är den biologiska mångfalden. I dag finns det i Sverige 55 000 arter. Enbart bland ryggradsdjuren är 145 arter rödlistade, dvs. hotade. Vi skulle vilja att det här avsnittet blev ett eget kapitel i en kommande miljöskrivelse. Tittar man på den biologiska mångfalden kan man mycket väl se vad som händer i Sverige. Olika arter kan användas som en indikation på om det går åt rätt eller åt fel håll. Vi skulle i en kommande skrivelse vilja ha en redogörelse för de hotade biotoperna och arterna. Vi skulle också vilja ha en redogörelse som visar vad som händer med de mera normala biotoperna. T.ex. kan man se att sedan 70-talet har var tredje sädesärla och mer än varannan ladusvala och tofsvipa försvunnit i jordbrukslandskapet. Det tyder på att här går utvecklingen åt fel håll. Det handlar om det konventionella lantbruket och de gifter som används. Förutsättningarna har helt enkelt förstörts för fågelfaunan genom att alla insekter slagits ut. Det är helt klart. Här måste vi vända på utvecklingen. En sådan beskrivning skulle alltså vara mycket bra. OECD:s kritik är högst väsentlig. Den visar t.ex. att Sverige ligger långt efter när det gäller skyddet av exempelvis en sådan biotop som urskogen. Där vill vi ha ett moratorium. Vi kommer så småningom att mera diskutera frågan i ett betänkande som handlar om skogen. Utbildningen är också oerhört väsentlig. För att uppnå ett samhälle som är på väg mot det ekologiskt hållbara gäller det att det inte stannar vid fina ord. I fråga om den utvärdering som gjordes av förra regeringen kunde Naturskyddsföreningen konstatera att det bara blev ord. Nu, Anna Lindh, är sanningens minut kommen. Nu gäller det att det blir handling, men än så länge befinner sig regeringen i illussionernas väntrum.

Fru talman! I dagens betänkande behandlas bl.a. ett antal kristdemokratiska miljömotioner. Vi kristdemokrater är ju inte representerade med en ordinarie ledamot i jordbruksutskottet, varför jag har att lägga våra yrkanden direkt här i kammaren. Jag skall inte yrka bifall till alla våra motioner, även om vi i sak fortfarande står fast vid våra olika krav. I dag tänkte jag i stället ta upp tre frågeställningar som vi tycker att det är angeläget att lyfta fram. Det handlar då om klimatfrågan, kretsloppet stad-land och sophanteringsfrågor. I aprilnumret av Naturvårdsverkets tidning Miljöaktuellt beskrivs hur växthuseffekten nu ger en tydlig ekologisk kollaps i södra Ishavet. Det är faktiskt en dramatisk läsning - jag rekommenderar den för alla - om vad som händer i dag på grund av växthuseffekten. Tidigare i år kom den årliga miljörapporten från World Watch Institute State of the World 97 med dramatiska beskrivningar av vad som händer med vårt gemensamma jordklot om vi inte lyckas hejda fossilförbränningen och därmed följande koldioxidutsläpp, något som leder till ökad medeltemperatur på jorden. Man räknar med en fortsatt medeltemperaturförhöjning på en till tre och en halv grad de närmaste hundra åren, om vi fortsätter att förorena lufthavet. Det innebär att havsytan kommer att stiga. Oväder som orkaner blir vanligare och har dessutom en ökad styrka. Över hela världen kommer vädret att bli mer extremt. Torka, översvämningar och värmeböljor väntas öka. Uppräkningen av effekter av klimatförändringarna kan göras lång. Jag vill ge några exempel. Nederbörden påverkas, vilket bidrar till att torkan i Afrika, Europa och i andra områden ökar. Även relativt svag torka kan leda till att växternas tillväxt försämras, insektsangreppen ökar eller att sjukdomar sprids. Effekten blir ökade problem med livsmedelsförsörjning till en ökande världsbefolkning. I värsta fall kan torkan leda till att det bildas ny öken. De marina ekosystemen störs allvarligt, och belastningen på världshavens kommersiella fiskbestånd ökar. När havsytan stiger översvämmas våtmarkerna vid kusterna, vilka redan i dag är jordens mest hotade naturområden. I tropiska och subtropiska områden kommer den stigande havsytan att hota mangroveskogarna som stabiliserar kusterna och utgör livsmiljö för ett mycket stort antal av både havslevande och landlevande arter. Hos vissa djurarter spelar temperaturvariationen en fundamental roll för populationens utveckling. Uppvärmningen kan leda till att vissa djurarter utrotas. betyder det slutet för många öar och tropiska skogar. Årstiderna förskjuts, vilket kan få förödande effekter på arter och vegetation. Uppräkningen skulle kunna göras mycket lång. Det är alltså dramatiska förändringar på jordklotet det handlar om. För att förhindra en utveckling i enlighet med detta scenario måste alla länder, också Sverige, ta ansvar för att hejda utsläppen av koldioxid och snabbt minska desamma. Givetvis måste Sverige agera också internationellt och därvidlag inte skicka ut signalen om att Sverige skall öka sina koldioxidutsläpp med 5 %. Ett sådant flagrant brott mot klimatkonventionen är inte ägnat att öka det svenska miljöanseendet. Tvärtom kan det få förödande konsekvenser för den internationella uppslutningen kring strävan att minska koldioxidutsläppen i det globala perspektivet. Varken inom energi eller inom transportsektorn kan vi tillåta ökade utsläpp, utan tvärtom måste ett kraftfullt handlingsprogram upprättas och genomföras, ett program för att minska utsläppen. Det handlar om utfasning av fossilbränslen inom såväl energiproduktionen och transportsektorn. Det handlar om begränsning av metanavgång, åtgärder för att öka kolbindningen samt återvinning och lagring av koldioxid. Fru talman! Vi har presenterat en skiss till ett sådant program i våra motioner som finns med i betänkandet. Den föreliggande energiuppgörelsen leder dessvärre i motsatt riktning mot vad som är nödvändigt. Ökad olje-, kol och fossilgasförbränning står i direkt strid mot ett effektivt arbete för att få ned koldioxidutsläppen. Det blir inte en övergång till förnybara utan till miljöförstörande energislag. Tydliga beslut med lagstiftning måste till för att klargöra för bilindustrin att man måste finna andra drivmedel än fossilbränslen. Bilindustrin måste snarast redovisa hur bidraget till växthuseffekten genom koldioxidutsläpp från nyproducerade bilar skall upphöra. Med mer varsamma metoder vid brukandet av jorden kan den organiska substansen tillåtas öka och på så sätt binda kolet igen genom växternas fotosyntes. I dag finns exempel på ekologiska odlingssystem som ökar jordens mullhalt. Bl.a. visar ett tioårigt storskaligt försök med plöjningsfri odling, där gröngödsling och spannmål varvats, att kolhalten i matjorden ökat med 3 000 kilo per hektar och år i jämförelse med ett konventionellt odlingssystem, där plöjning tillämpas och handelsgödsel tillförts under samma period. Enligt ett tankeexperiment att översätta detta till hela Sveriges åkerareal, ca 2,8 miljoner hektar, skulle det innebära att mer än hälften av utsläppen av koldioxid från förbränningen av fossila bränslen årligen skulle kunna bindas i jordens organiska substans och dessutom binda ca 300 kilo kväve per hektar. Lösningen för att ge spannmålen kväve när de bäst behöver det har varit att tillföra humanurin. För att detta skall kunna bli ett realistiskt alternativ i större skala måste samverkan mellan stad och land vara stark. De hinder som EU lagt ut mot denna samverkan måste undanröjas. I denna fråga har jag nyligen haft en interpellationsdebatt med jordbruksministern, som jag inte tycker agerar för att möjliggöra att sluta kretsloppet i det här avseendet. Regeringen kommer bara till ombyggnadsdelen av va-system utan att den möjliggör en effektiv användning av det separerade humanurinet. Det blir bara ett halvt kretslopp. Fru talman! Vad gäller klimatfrågorna vill jag ställa frågan till miljöministern om hon nu inte vill medverka till att upprätta ett konkret handlingsprogram som verkligen kan leda till minskade koldioxidutsläpp. Vilken dignitet ger miljöministern klimatfrågorna? Är det riktigt som det står i Miljöaktuellt och är det riktigt som det står i miljörapporten måste någonting göras omedelbart. Det handlar om dramatiska förändringar. Hur trycker miljöministern på för att kunna sluta kretsloppet stad-land och undanröja de hinder som EU satt upp? Jag vill under mom. 18 om miljömålen och klimatfrågorna yrka bifall till motion Jo16 yrkandena 1 och 2 samt till motion Jo708. Det finns en fp och mreservation på denna punkt som jag inte tycker är tillräckligt offensiv. Man måste se över hela fältet vad gäller att bekämpa koldioxidökningen och få en dämpning till stånd. Det ligger faktiskt en viss poäng i det Hanna Zetterberg sade tidigare i debatten i sin kritik mot moderaterna, att man se över hela fältet och inte bara se på energisektorn isolerat. Vidare yrkar jag under mom. 27 bifall till motion Vad gäller sophanteringen har jag tidigare haft en interpellationsdebatt med miljöministern om transporter av avfall från andra EU-länder till Sverige för förbränning. Jag uppfattade det så att ministern delar min syn att den här verksamheten inte innebär en miljömässigt riktig hantering. Jag vet att ministern också tagit upp frågan i EU. Det skulle vara värdefullt om Anna Lindh här kunde redovisa sin uppfattning om detta och, om hon har den uppfattning som jag tror att hon har, redovisa vilka resultat som är uppnådda i diskussionen i EU. Inte minst är det viktigt att skicka ut mycket tydliga signaler till de värmeverk runt om i landet som i dag importerar avfall i stället för att satsa inhemska biobränslen om att det faktiskt inte är en acceptabel ordning. Jag vill under mom. 41 yrka bifall till motion Fru talman! Vi fick en vårproposition på bordet i går. Jag har inte hunnit läsa hela propositionen. Vad gäller införande av avfallsskatt, en fråga som jag drivit under flera år, för att få en förbättrad situation i denna fråga står det något diffust om att förslag kan väntas under det närmaste året. Innebär det att ett förslag kommer om ett år, eller innebär det att förslag kommer att presenteras för riksdagen så att en sådan skatt kan gälla från den 1 januari 1998?

Fru talman! Jag vill gärna yrka bifall till hemställan i jordbruksutskottets betänkande 11. Jag gör det därför att det är ett bra betänkande och därför att den skrivelse i denna fråga som riksdagen har fått från regeringen behandlas korrekt i betänkandet. Med korrekt och riktig hantering menar jag att utskottet på ett berättigat sätt summariskt har hanterat frågor som gäller miljölagstiftningen. Vi kommer så småningom att få ta ställning till det samlade förslaget till miljöbalk som jag vet att miljöministern och regeringen kommer att lämna ifrån sig snart. Vi har också gjort en summarisk hantering av Agenda 21-arbetet. Men det är inte för att det skulle vara ointressant eller oviktigt, fru talman, utan därför att på samma sätt kommer det arbetet att hanteras under valperioden. Arbetet har också tidigare hanterats i utskottet. Vi för litet av en sammanfattande diskussion vad gäller kretsloppsfrågorna. De är förvisso viktiga frågor. Vi har naturligtvis, fru talman, gått igenom flera av motionerna. Dessa frågor har återkommit från tid till annan i utskottet. Resonemangen är förhållandevis väl kända. Jag kan understryka att även om flera av frågorna har fått en summarisk hantering, innebär det ingen skillnad i åsikt om vad som är viktigt och inte viktigt. Men det är just karaktären av skrivelse som gör att vi i utskottet har detta förhållningssätt. I anslutning till utskottets material kan jag redovisa den uppfattning man kan och bör ha om det framtida miljöarbetet. Vi vet ju att ekosystemen kommer att utsättas för stora påfrestningar i framtiden. Det finns många skäl till det. En snabb befolkningsökning på jorden och växande ekonomier i befolkningsrika regioner är två tunga faktorer som spelar en roll i ekosystemens kraft framöver. Denna situation kommer att kräva ett helt nytt tänkande - en helt ny livsstil på flera håll - för att frågan om jordens överlevnad skall kunna hanteras på rätt sätt. Det kan vara fråga om nya innovativa lösningar och tekniksprång för att kunna klara framtida behov av bl.a. varor. Utmaningen ligger naturligtvis i att hitta sådana lösningar som är snålare i resursåtgången. Jag tror att endast en tiondel av den resursåtgång vi har i dag i den rika världen för att tillgodose våra behov kommer att visa sig nödvändig. En sådan omställning till effektivare tänkande kommer att innebära stora förändringar. Det blir naturligtvis en minskning av användandet av fossila bränslen. Det blir en återföring av metaller i slutna kretslopp. Det blir nödvändigt med avgiftning av giftiga ämnen och metaller. Biomassa, mark och vatten måste användas så att den biologiska mångfalden inte utarmas och så att återväxten och vattnets tillgänglighet garanteras. Solenergi, vatten och biomassa kommer att vara nyckelresurserna i framtiden. Fru talman! Förändringsprocessen kommer att kräva ett brett och medvetet arbete från många aktörer. Det kommer att kräva nya verktyg och nya styrmedel. Den politiska ledningen, såväl i landet som i landsting, regioner och kommuner, kommer att behöva ta nya initiativ. Naturligtvis, fru talman, måste EU användas som motor. Det är viktigt att Sverige agerar för att få en utveckling av EU:s inre marknad till ett medel för att nå en hållbar utveckling. I Sverige kommer överläggningar, resonemang, mellan olika aktörer att vara nödvändiga. Vi måste se över skattereglerna så att de blir kraftfulla instrument. Jag tror att det är nödvändigt att se över myndighetsstrukturen och anpassa miljöpolitiken till de nya kraven på hur samhället skall vara organiserat. En intressant ny faktor - i bokstavlig bemärkelse - bör föras in i miljöarbetet, nämligen faktor 10. Det faktum att vi använder för mycket av resurserna i den rika världen leder till den enkla iakttagelsen att vi måste minska resursuttaget. Vi måste bli effektivare. Frågan har diskuterats bland vetenskapsmän och företrädare för näringslivet under senare år. Faktor 10-klubben har bildats, med forskare från ett stort antal länder och företrädare för näringslivet. Den har just inriktningen att på 10-20 års sikt, en del säger 30, minska resursåtgången med just en faktor 10. Det kan tyckas orealistiskt. Men det är nödvändigt, om vi skall klara både att tillgodose våra önskemål och behov, men också den långsiktigt hållbara utvecklingen. Fru talman! Jag tror att det är litet av sådant nytt tänkande av resursåtgång och resursanvändning som måste till i det framtida arbete. Tyvärr märks det litet i några av de reservationer som har fogats till betänkandet från jordbruksutskottet. Tydligast och mest uppenbart är, självklart, den moderata reservationen. Där ryms de vanliga resonemangen, framför allt fokuserat på energiområdet och koldioxidutsläppen. Vi har, fru talman, olika uppfattning om var det finns problem. Några av oss anser att kärnkraften utgör ett problem och att kärnkraften bör avvecklas. Det leder till att vi hanterar den frågan med minst lika stor omsorg som andra miljöfrågor - om jag får uttrycka mig litet försiktigt. Men om man, som Moderaterna, inte uppfattar kärnkraften som ett problem och som skall avvecklas, då intar man den attityd som Göte Jonsson hos Moderaterna har gjort i synen på problemen med koldioxid. Men, fru talman, man går för långt i sin iver att bekämpa det energibeslut som är på väg att fattas i riksdagen. Göte Jonsson och Moderaterna skriver i reservationen: "Avvecklingen kommer också att öka behovet av import av elkraft från Danmark -." Detta är en av de myter som sprids kring frågan. Hur har Göte Jonsson och Moderaterna tagit reda på att avvecklingen av kärnkraften kommer att öka behovet av import av elkraft från Danmark? Jag har inte sett detta i något av det underlagsmaterial som fanns när uppgörelsen utarbetades. Jag skulle uppskatta en precision i framställningen från Moderaternas sida. Dan Ericsson valde att lämna energiöverläggningarna. Han har en likartad syn på koldioxidproblemet och balansen i kärnkraften. Det är intressant att han tar fram som underlag för ståndpunkten den senaste årsrapporten från World Watch Institute. Det kan verka vara en tillfällighet som ser ut som en tanke. Chefen för World Watch Institute var i Sverige och presenterade för jordbruksutskottet innehållet i materialet den dag materialet offentliggjordes i Sverige. Han uppehöll sig, fru talman, kring en märklig utvikning. Han fäste störst uppmärksamhet vid seminariet till att gratulera Sverige till att på detta sätt påbörja kärnkraftsavvecklingen. Detta gjorde han mot bakgrund av hans egen och World Watch Institute's bedömning av kopplingen mellan kärnkraft och utsläpp av koldioxid. Jag skulle vilja fråga Dan Ericsson vad han tror skälet var att Leister Brown, chefen för World Watch Institute, tyckte att det var framför allt detta inom energiområdet han ville gratulera Sverige till, om detta skulle leda till de bekymmer Dan Ericsson anser att World Watch Institute pekar på. Fru talman! Gudrun Lindvall har resonerat klokt kring flera frågor. Mycket pekar på att vi väntar på saker och ting. Ja, det är riktigt att vi väntar på resultatet av den politiska hanteringen av skatteväxlingsutredningen. Vi väntar naturligtvis på materialet om miljölagstiftningen osv. Men mycket av detta väntande är orsakat av Miljöpartiets och Gudrun Lindvalls eget agerande i kammaren. Det har lett till att flera av sakerna har förskjutits tidsmässigt. Vi bör vänta på saker som behöver en beredning. Jag vill därmed genast anlägga ett mjukare tonfall. Vi behöver vänta på hantering av skatteväxlingsmaterial. Vi behöver få en gedigen hantering av en miljöbalk osv. Jag kan inte se något motsatsförhållande i att man ser till att materialet kommer fram, med undantaget att det var en onödigt tidsutdräkt i fråga om miljöbalken. Hanna Zetterberg efterfrågade ett bättre kretsloppstänkande och ett utvecklat producentansvar samt i det sammanhanget ett konsumentperspektiv. Jag delar den uppfattningen och vill understryka att mycket av detta diskuteras i det betänkande som Kretsloppsdelegationen för några dagar sedan lämnade till miljöministern. Där finns just tankar kring att utveckla producentansvaret och konsumentens roll i detta. Fru talman! Eva Eriksson var inne på kostnaderna för miljöarbetet och vilka resurser man är beredd att lägga på det. Det beror naturligtvis på vilka problem man uppfattar som stora. Från kritikernas hålls sägs att kärnkraftsavvecklingen kommer att kosta pengar. Möjligen.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

Fru talman! I fråga om resursanvändningen förstår jag inte riktigt vad Lennart Daléus läser ut av vår reservation. Vi pekar på att vi fortfarande tror på en positiv utveckling. I detta ligger också en vettig användning av resurser, såväl de icke-förnybara som de förnybara. Vi kommer också att tvingas minska resursanvändningen inom ramen för ny teknik och nya metoder. På den punkten delar jag Lennart Daléus uppfattning, även om jag inte i alla stycken instämmer i de metodresonemang som Lennart Daléus för. Lennart Daléus frågade vad det konkret är som gör att Göte Jonsson och moderaterna säger att vi måste importera dansk kolel. Det är egentligen två saker. Det första är att ni själva inte har redovisat hur ni skall ersätta kärnkraften. När ni avvecklar aggregaten i Barsebäck kan ni inte trovärdigt redovisa varifrån ersättningselen skall komma så snabbt. Det andra är det faktum att vi nu är på väg att bygga upp en elenergiring runt Östersjön. Om det då inträder ett underskott i ett land - vilket det troligtvis gör i Sverige när vi avvecklar två reaktorer - måste underskottet ersättas med överskott från andra länder inom denna elring. Det är faktiskt på det sättet, Lennart Daléus - man må gilla det eller inte. Vi vet nu att man i Danmark bygger ut nya kolkraftverk. Det är ett projekt som bl.a. Sydkraft är engagerade i. Givetvis gör de detta därför att de tror att den totala elförsörjningen för länderna runt Östersjön kommer att medföra att andra länder producerar mer elkraft i sina anläggningar när Sverige avvecklar sina utan att ha trovärdiga ersättningsmodeller inom ramen för inhemsk produktion. Det är ett ganska logiskt resonemang, Lennart Daléus!
Fru talman! Det där bygger på en missuppfattning. Avvecklingen av kärnkraften innebär inte att kärnkraftsel med nödvändighet skall ersättas med annan el utan med andra energiformer. Det är den bärande poängen i den uppgörelse som jag hoppas blir kammarens beslut så småningom. Man konverterar från en elanvändning som i stor utsträckning utgörs av uppvärmning. Jag skulle kunnat hålla med Göte Jonsson om han sagt att man, när man t.ex. stänger av de avkopplingsbara elpannorna i Sydsverige, kanske under en kortare period kan återgå till oljeanvändning i de fjärrvärmenäten. Jag tror att det kan bli så: Under en mycket begränsad period kan vi få en begränsad användning av olja på det sättet. Om jag skall vara alldeles öppenhjärtig kan jag säga att jag kan tänka mig att några kommuner på västkusten kan koppla sig till gasledningen. Jag kan tänka mig att detta kan ske i begränsad omfattning. Men att vi skulle öka importen av kolkraftsproducerad el från Danmark är inte sant, fru talman. Det finns inte någon sådan bedömning. Vi har ett utbyte av el i Norden och Europa. Så fort vi importerar el från något land numera kan Göte Jonsson alltid säga att det har slunkit in litet kolkraftsproducerad el från Danmark. Men det är ett barockt sätt att räkna - så fungerar det inte. Göte Jonsson instämde i mycket av det jag sade, men det blir så passivt. Han säger ofta att vi skall hitta nya lösningar, men det fungerar inte så. Vi måste stötta och forcera fram nya lösningar genom ett klokt politiskt arbete, med användning av kloka politiska styrmedel. Det behöver vi diskutera mycket framöver.
Fru talman! Ett klokt politiskt arbete - det skriver jag under på! Jag konstaterar att Lennart Daléus - som representerar Centern, ett av de partier som står för energiuppgörelsen - säger: Jag kan tänka mig att vi behöver använda mer inhemsk fossil energi när vi avvecklar Barsebäck. Detta är karakteristiskt för hela uppgörelsen. Här säger Daléus "jag kan tänka mig" när han givetvis skulle ha sagt: Så här är det, och så här blir det. Detta ligger i energiuppgörelsen. Lennart Daléus har själv vidimerat vår misstro mot uppgörelsen genom att säga "jag kan tänka mig". Vi kan inte "tänka oss" på samma sätt som Lennart Daléus. Det är skillnaden. Vi tror nämligen inte på de beräkningar ni gör, t.ex. för den snabba konverteringen från eluppvärmning till uppvärmning med andra energikällor. Det tar tid, och det kostar pengar. Hur lång blir då övergångstiden? Vi står nu inför en avreglering av elmarknaden i Nordeuropa, länderna runt Östersjön. Om vi inte klarar den egna elförsörjningen är det självklart att vi får el från andra länder inom ramen för denna fria marknad. Och vi vet att man i Danmark har en elproduktion som till 95 % baseras på kolkraft. Detta skrämmer mig, Lennart Daléus. Jag kan inte tänka mig att vi i Sverige skall ha elproduktion från danska kolkraftverk. Det skrämmer mig.
Fru talman! Det där är inte heller rimligt. Vi har importerat el från danska kolkraftverk i årtionden, från tid till annan. Det fungerar ju så. Göte Jonsson invände mot att jag sade "jag kan tänka mig". Att jag säger så beror på att jag kanske har litet större ödmjukhet inför en del faktorer än Göte Jonsson har. Skulle vi få ett våtår till skillnad från ett torrår innebär skillnaden i vattenkraftsproduktion ungefär 15 TWh om året. Det motsvarar ungefär tre och en halv Barsebäcksreaktorer. Jag råder inte över regnandet och snöande - dessvärre, kan man tycka. Men så fungerar det. Får vi en ökad vattenkraft på det sättet förändras behoven av annan elproduktion. Vi har kanske också en större öppenhet inför aktörernas val. Jag hoppas och tror att många av aktörerna kommer att ge sig på biobränslen direkt vid en snabb övergång. Men skulle några kommuner utmed västkusten t.ex. välja att koppla på en begränsad användning av gas, vore det svårt att styra de kommunerna. Jag vet inte om Göte Jonsson vill ha något planinstrument som tvingar kommuner till ett visst beteende. Det vore ett originellt politiskt uppslag från hans sida i sådana fall. Annars har vi möjliggjort en övergång till ett nytt energisystem. Om Gud är god så att det regnar och blir ett våtår, blir det på ett sätt. Då har vi resurser. Men vi har också en planläggning som innebär att vi med uthållighet kommer att klara den här omställningen. Det är jag glad över.
Fru talman! Lennart Daléus sade att han inte råder över vädret. Men dessvärre börjar det bli så att Lennart Daléus och vi andra faktiskt påverkar också det här området långsiktigt. Det var det jag försökte tala om i mitt anförande. Vi påverkar hur klimatet, de olika vädertyperna, utvecklas på jordklotet. Vi har nog kommit förbi den tidpunkt då vi kunde säga att politiker åtminstone inte kunde påverka vädret. Vi är där nu, fru talman. Lennart Daléus ställde en fråga till mig om Lester Brown. Mitt svar är att jag var med vid presentationen och uppfattade det som att han av vänlighet mot värden, ordföranden i jordbruksutskottet, säkert tyckte att det var en bra uppgörelse. Men han var inte informerad om hur man skulle ersätta den första reaktorn. Det är precis som Lennart Daléus själv nu säger - det blir ökad oljeanvändning och det blir ökad fossilgasanvändning. Dessvärre kan vi också få - och det kanske beror på vädersituationen - en omfattande kolimport och därmed ökade koldioxidutsläpp också från den delen. Lennart Daléus har precis här nu själv bekräftat att det blir ökade fossilutsläpp. Det är detta som vi kristdemokrater vänder oss emot. Det är inte på det sättet vi skall ställa om energisystemet, utan vi skall gå över till någonting som är ekologiskt hållbart. Detta är fel väg.
Fru talman! Det är kanske att hårdra det politiska inflytandet om man tror att det också sträcker sig till att gälla klimatförändringarna. Jag tycker att Dan Ericsson är, om inte oartig, så i alla fall inte riktigt vänlig mot Lester Brown. Han säger dels att Lester Brown hycklade när han sade att han tyckte att den svenska kärnkraftsavvecklingen var bra, dels att han inte var informerad. Båda sakerna är naturligtvis fel. Lester Brown vet mycket väl hur den svenska energipolitiken är uppbyggd och vilka komponenter den har. Dessutom brukar han vara en sanningssägande person. Har man flera tunga mål på energi och miljöområdet anstränger man sig att förvalta och bedriva arbetet på ett sådant sätt att man når alla de målen. Det vet Dan Ericsson, och det är ingen överraskning för honom att jag och Centerpartiet tycker att det är bra att man avvecklar kärnkraften. Det tycker vi fortfarande. Vi har naturligtvis ansträngt oss att åstadkomma ett arbete som leder till att vi uppnår alla de energipolitiska målen: att se till att näringslivet får el, att se till att älvarna förblir outbyggda, att se till att hålla nere koldioxidutsläppen och att se till att avveckla kärnkraften. Det är det här som har spruckit för Dan Ericsson, fru talman. Han har inte klarat av att hålla tungan rätt i munnen och se till alla de här målen samtidigt. Jag är glad över energiuppgörelsen och det beslut som innebär just den här inriktningen. Det innebär alltså inte att Sverige skall öka sina koldioxidutsläpp - och det vet nog också Dan Ericsson innerst inne, fru talman.
Fru talman! Jag sade inte att Lester Brown var en hycklare. Jag sade att han inte var fullt informerad om vilka effekterna blir av energiuppgörelsen. Jag och kristdemokraterna tycker också att det är väsentligt att kärnkraften fasas ut ur energisystemet, och det vet Lennart Daléus. Vår oro gäller att den här uppgörelsen inte leder dit, att vi bygger fast oss och att det blir en misslyckad omställning. Vi bygger fast oss med mer fossilbränsle - det är det som är problematiken. I grundfrågan, att kärnkraften skall fasas ut, är vi överens. Vi vill göra det snarast möjligt, utan att skada miljön. Jag vill ställa samma fråga till Lennart Daléus som jag ställde tidigare till Anna Lindh. Den handlar om digniteten i den miljörapport som Lester Brown står bakom. Vilken dignitet tillmäter Lennart Daléus den, och den beskrivning jag gav i mitt anförande? Är det inte så att vi måste samla oss och snabbt dämpa koldioxidutsläppen? Lennart Daléus bekräftade ju nyss att han nu bidrar till att vi skall öka koldioxidutsläppen i Sverige. Har inte den här miljörapporten den dignitet som jag trodde att Lennart Daléus faktiskt har tillmätt den tidigare? Hur förhåller sig Centern egentligen i klimatfrågorna? Vi kristdemokraterna har föreslagit ett omfattande handlingsprogram. Det finns i betänkandet - i våra motioner, som Lennart Daléus avslår. Min fråga till Lennart Daléus är: Varför skall vi inte ta rapporterna på allvar?
Fru talman! Detta är orimligt. Dan Ericsson försöker smita ifrån vad han säger om Lester Brown. Han säger att Lester Brown sade saker av artighet, som han uppenbarligen inte menade. Det är att kalla en människa hycklande, även om man inte använder just det ordvalet. Självfallet tar Centern problemen med klimatförändringarna på stort allvar - mycket stort allvar. Vi har demonstrerat det i många sammanhang, bl.a. i den kanske tyngsta frågan, nämligen synen på trafiken och dess utbredning. Jag säger inte, och har inte sagt - även om Dan Ericsson försöker använda de orden - att det kommer att bli en ökning av koldioxidutsläppen i Sverige. Jag har använt det ordval Göte Jonsson pekade på, dvs. det kan bli på det sättet. Under vissa omständigheter kan det under en kort övergångsperiod bli en ökning av användningen av fossila bränslen i energiproduktionen. Vi är beredda på det, och det är heller ingen nyhet. Energiministern använde ett litet annat ordval vid presskonferensen när detta presenterades: han talade om droppar. Men det var alldeles uppenbart att vi redan då var på det klara med att det kunde komma att innebära detta. Sedan är det naturligtvis miljöministerns sak att tala om var de här fem procenten kommer ifrån och vad de innebär. Men det här är inget imperativ, fru talman! Det är inget tvång för Sverige att öka koldioxidutsläppen med 5 %. Det är andra som har givit oss ett utrymme, som jag inte tycker att vi skall använda. Fru talman! Självfallet kan vi vidta åtgärder, framför allt i trafiken, för att se till att Sverige befinner sig på samma eller lägre nivå än den vi med ganska hårt arbete uppnått tidigare. Man kan klara av att göra två saker samtidigt, Dan Ericsson. Man kan avveckla kärnkraften och hålla nere koldioxidutsläppen. Hjälp till med det i stället!
Fru talman! Lennart Daléus menar att vi i Miljöpartiet har varit med om att se till att inget beslut fattades om den borgerliga miljöbalken. Det är helt riktigt, och det är vi mycket glada för. I det förslag som nu kommer finns det med som Miljöpartiet ansåg saknades tidigare. Det gäller t.ex. vattenlagen, gentekniklagen och lagen om areella näringar. Balken är heltäckande för all miljöpåverkan. Den innehåller gemensamma hänsynsregler och stärkt försiktighetsprincip och substitutionsprincip. Den innehåller dessutom miljökvalitetsnormer med rättsverkan och den ger möjlighet för miljöorganisationer att få talerätt. Den ger också kommunerna bättre möjlighet att agera i Agenda 21-anda osv. Vi miljöpartister är alltså mycket nöjda med det som har kommit. Naturligtvis kan man alltid vilja komma längre, men alla vi som åhör den här debatten inser att det finns starka motsättningar mellan Centern och Moderaterna i synen på miljön. Det gavs mycket tydligt uttryck för detta i den borgerliga balken som presenterades. Det var nämligen mycket som saknades i den. Jag kan tänka mig att man i Centerpartiet hade problem att komma så långt som man kanske ville i den borgerliga balken. Jag tycker att det är dags att titta på det här förslaget till balk med fräscha ögon, Lennart Daléus. Man måste inse att det nu föreligger något som är bättre. Jag tycker att det vore mycket bra om vi kunde få en bred majoritet i kammaren för balken. Det är dags att inse att det här beslutet var bra för miljön, Lennart Daléus. Det hade inte den borgerliga balken varit. Det är kanske också dags att släppa det som ni i många andra sammanhang har släppt - nämligen blockpolitiken.
Fru talman! Det är klart att det fanns problem när man pratade med andra partier i den förra regeringen om olika saker. Men det kom fram ett balkförslag, som vi i Centern naturligtvis stod bakom. Det hade, milt uttryckt, många bra poänger utöver den sammanfattade miljölagstiftningen och innebar ett steg i rätt riktning. Gudrun Lindvall! Det jag sade var att Miljöpartiet inte bara medverkade till att balken drogs tillbaka - det kan man ju ha idémässiga synpunkter på - utan också gav tidsangivelser som, litet försiktigt uttryckt, inte riktigt har hållits. Jag kan inte avgöra om ifall de inte har hållits, och ifall arbetet har försenats, på grund av att man från Miljöpartiet medverkat på det sätt man deklarerade redan tidigare eller på grund av något annat. Men det är uppenbart att Miljöpartiet har medverkat till en försening. Samtidigt står Gudrun Lindvall i dag i kammaren och säger att vi bara tvingas vänta på saker och ting. Det är det som är min poäng: man kan inte säga så och samtidigt medverka till detta väntande. Fru talman! Jag har ännu inte sett något förslag till miljöbalk från regeringen här i kammaren. Vi får se vad det innehåller. Det Gudrun Lindvall refererar till är, vad jag förstår, lagrådsremissen. Jag har heller inte sett hur hanteringen sker av den och vilka slutsatser Lagrådet kommer att dra. Utan att gå för långt i den diskussionen är det väl ändå så att vi får vänta och se, fru talman, innan vi säger att vi skall ställa upp helhjärtat bakom balken. Det kanske kan finnas någon synpunkt på den vid riksdagens behandling.
Fru talman! Det tycker jag var mycket bra att höra. Centern kan tydligen tänka sig att släppa blockpolitiken när det gäller miljöbalken. Det är ju alldeles uppenbart att det förra förslaget som lades fram var sämre än dagens lagstiftning. Vi har hört många kunniga miljöjurister säga just det. Miljöpartiet har gjort en sammanställning som jag gärna presenterar för Lennart Daléus vid tillfälle. Där kan man finna en rad punkter där det borgerliga förslaget faktiskt hade fört oss ett bra steg tillbaka. Jag vill inte alls påstå att det var Centerpartiets fel, utan jag tror att det berodde på de stora motsättningar som fanns om miljöpolitiken under den tiden då man tänkte sig det hela i block. Inom det dåvarande borgerliga blocket kanske partierna i vissa fall låg långt ifrån varandra. Det hör man ju i dag i debatten, där Moderaterna har en helt annan uppfattning. Det är ganska uppenbart att vi väntar på en proposition som skall handla om kemikaliepolitiken eftersom utredningen inte ens är klar där. Jag kan inte se annat än att vi måste vänta. Vi har ju nu också fått en proposition om biologisk mångfald som vi skall hantera. Jag kan inte riktigt påminna mig vad det var jag sade att vi väntade på mer. Men jag ser naturligtvis fram emot att det förslag till en ny kemikalielagstiftning som kommer - och det väntar jag verkligen på, inte för att det är försenat utan för att det är välkommet - och hoppas att det blir ett mycket radikalt förslag. Det jag hittills förstått av utredningen är att det skulle kunna vara radikalare. Jag hoppas att Lennart Daléus kan hjälpa till så att det förslag som utredningen nu snart lägger sista handen vid blir radikalt och ser till att vi får en möjlighet att fasa ut farliga kemikalier i framtiden. Nu är det ju så på kemikalieområdet, Lennart Daléus, att Sverige tyvärr står still och väntar på att EU skall acceptera att vi får behålla de undantag vi har. Men det borde snarare vara så att vi skulle fortsätta att fasa ut kemiska ämnen som vi vet är bioackumulerande, toxiska och som kommer att finnas kvar lång tid och med största sannolikhet orsaka problem. Det gäller t.ex. de hormonpåverkande ämnena. Jag hoppas att vi gemensamt kan jobba för det.
Fru talman! Det är inte så att vi bedriver miljöpolitik som någon blockpolitik. Det har vi inte gjort och kommer inte att göra. Vi försöker att behandla miljöfrågorna utifrån deras egna meriter och med vår egen idévärld som grund. Det skall nog lyckas också när det gäller att hantera miljöbalken när vi får se den här i kammaren. Det skall bli spännande. Jag tror också att det kan bli så att Kemikommitténs material kan bli intressant och framåtsyftande. Jag utgår ifrån och hoppas att det är på det sättet. Men låt oss återvända till det betänkande vi har diskuterat i dag. Det kan väl vara så, herr talman, att vi behöver söka nya instrument och utnyttja EU medlemskapet, skatteväxling och allt detta som vi, även om vi inte väntar på det, ändå behöver diskutera mer. Det kan också möjligen utgöra en grund för ett nytt miljöarbete. Jag tror att den folkliga förankringen, Agenda 21-arbetet, kretsloppstänkandet, de nya instrumenten och den motor som EU utgör ändå kan samlas till något bra för framtiden.
Herr talman! I slutet av Lennart Daléus anförande refererade han till mig och det jag sade om insatsen av resurser i miljöarbetet. Jag hoppas att Lennart Daléus inte menade att jag inte var medveten om att det kostar pengar. Jag vet att det kostar pengar med en omställning till ett ekologiskt hållbart samhälle. När det gäller energipropositionen som det relateras till, har vi i Folkpartiet därför också sagt att det är viktigt med de pengar och de åtgärder som man nu är beredd att satsa på forskning och utveckling av alternativa energikällor. Tid för utveckling av icke fossila bränslen vore bra för miljön. Det kommer naturligtvis att göra att vi på sikt kommer att kunna fasa ut kärnkraften. Men jag förbehåller mig ändå rätten att oroa mig för CO2 och växthuseffekten. Det gör jag, som jag också sade i mitt anförande, med anledning av tidigare ageranden när det gäller vissa saker - jag nämnde t.ex. beskattningen av förmånsbilar och annat - och de uttalanden som gjorts av olika ministrar när det gäller En droppe olja och introduktionen av fossilgas under den perioden som energipropositionen har behandlats på olika sätt. Och det är väl inte bra för miljön, Lennart Daléus? Det kan vi väl ändå vara överens om? Nu säger Lennart Daléus att det kanske blir nödvändigt att använda sig av fossila bränslen för en kortare period. Jag tycker också att det finns skäl att hitta former för samverkan och långtgående övergripande samtal om detta. Men jag är litet förvirrad över att Gudrun Lindvall vill göra upp om miljöbalken här i kammaren. Det är ett nytt sätt att agera.
Herr talman! Det jag sade om kostnader hängde litet samman med en tidigare diskussion om att vi vill lägga resurser, ansträngningar och pengar på att bli av med kärnkraften eftersom vi uppfattar den som ett problem. Sedan finns det ju de som inte uppfattar den som ett problem och som därmed inte kan förstå varför man anstränger sig och lägger resurser på det arbetet. De vill i stället lägga resurser på andra saker på miljöområdet. Jag tycker att man skall lyfta fram det här motsatsförhållandet. Möjligen är ambitionerna lika stora, men prioriteringarna är olika. Jag har stor respekt för det och accepterar att det är på det sättet. Men vi tycker att stora ansträngningar och resursåtgång är angeläget för att ställa om energisystemet bort från kärnkraften. Det är en av utgångspunkterna i vårt energiarbete. Det hindrar inte att vi tycker att de andra frågorna på miljöområdet skall rymmas i ett offensivt miljöarbete. Det är självklart att energiomställningen är viktig. Vi tycker att den förtjänar resurser, ansträngningar och engagemang.
Herr talman! Det var ett klargörande som jag är glad för. Det gläder mig verkligen att Lennart Daléus också har respekt för att man kan gå andra vägar för att fasa ut kärnkraften. Jag vill understryka att vi har presenterat en annan väg. Det är inte samma sak som att vi inte vill fasa ut kärnkraften.

Herr talman! Ärade ledamöter! Jag skall försöka att inte upprepa allt vad andra har sagt utan försöka rensa bort det som jag hade tänkt säga i mitt anförande som ni andra har varit inne på. Mycket av det jag tänkt säga överensstämmer med vad Daléus här har framfört, och jag instämmer till stora delar i hans inledningsanförande. Jag tycker att det är viktigt att man i den här debatten trots allt erinrar sig vad som har hänt. Ibland kan det i diskussionen framstå som om det inte har skett några framsteg på miljöområdet. Om vi tittar på miljöarbetet under en tjugofemårsperiod visar det sig att de fortgående miljöförsämringarna har bromsats upp och vi har fått väsentliga förbättringar i viktiga avseenden. Industriutsläppen har fortsatt att minska, och luft och vatten har blivit allt renare. Energianvändningen - det har talats en del om energi här - har ju i stort sett varit konstant sedan mitten av 70-talet. Samtidigt har produktionen ökat. Den uppvärmda ytan av bostäder och lokaler har också ökat med 40 %, och vi har ändå klarat att hålla energianvändningen nere. I debatten verkar det så hopplöst emellanåt, men detta är ett bevis på att det är möjligt att göra insatser för att få förbättringar. Under de 25 år som jag nu gick tillbaks kan man säga att miljöfrågan har internationaliserats. Det är påtagligt hur frågan blir mer och mer internationaliserad och att våra insatser lokalt får en mindre och mindre roll för utvecklingen också i Sverige. Det är den internationella lösningen som måste sökas också ur svenska utgångspunkter. Jag vill ändå påstå att vårt medlemskap i EU, oavsett vad vi tycker om EU i övrigt, kan hjälpa till att också påverka svenska förhållanden. Det är uppenbart att vi via EU kan vara med och påverka miljöförhållandena på ett positivt sätt i Europa och framför allt i Nordeuropa, vilket naturligtvis är vårt influensområde om man ser till klimatförhållanden och luftburna föroreningar. EU räcker inte heller längre. Man måste gå längre och titta på detta utanför EU. Det som sker med luften över hela vår jord kommer också att påverka miljöförhållandena i Sverige. Där tycker jag att det har blivit svårare att se hur vi skall kunna påverka med metoder och system för att få det globala miljöarbetet att bli så bra som möjligt. Där står vi inför problem som vi kanske skyggar inför eller kanske inte låtsas om ibland. Det kan kännas litet strutsaktigt emellanåt. Vi har kanske som liten nation också små förutsättningar att påverka. Det behövs en större samling från nationen för att vi globalt sett skall kunna påverka mer. Ser jag på mina erfarenheter från miljöarbete måste jag säga att det i stor utsträckning bygger på att katastrofer och tillfälliga rapporter kommer att styra. När det hände något med kärnkraften, när vi fick problem efter Tjernobylolyckan, var det en akut fråga för alla politiker. När vi fick rapporter om farligheten av vissa utsläpp var det aktuellt. Men i den allmänna opinionen trycks detta tillbaka vartefter, när det kommer en lugn period. Det kan vi se när det gäller kärnkraften. Tyvärr förefaller det som om olyckor är det enda sättet att få allmänheten, medborgarna, medvetna om miljöproblemen. Om det är så ökar dock ansvaret för partierna att försöka se längre än till det här med katastrofer. Därför förvånar det mig att också partier följer med när det gäller avstånd till miljökatastrofer och miljöproblems aktualitet. Det blir aktuellare ju närmare katastrofen man är, ju närmare en rapport om katastrof man är. Också politikerna faller för det som kanske är lätt för medborgarna. Jag tycker faktiskt att Moderata samlingspartiet är det parti som har lättast för att på detta sätt försöka negligera känd kunskap och kända erfarenheter. Under hela mitt politiska arbete med miljöfrågor har det alltid varit många som sagt att det inte går. Det har varit genomgående. Det går inte, har man sagt. Den första fråga jag kom i närheten av i Stockholms kommun - de äldre kommer väl ihåg det - gällde bullret när man borrade i gatorna med tryckpressar. Sedan fick man ljuddämpade tryckkompressorer. Men de kom inte därför att marknaden ville ha dem. De kom på grund av ett beslut av hälsovårdsnämnden om att man inte fick bullra så. Genom beslutet kom tekniken. Genom den tekniken, som kom att utvecklas här i Stockholm, fick också företaget en produkt som blev världsledande. Man låg före på exportområdet. Detta är ett litet exempel, men vi kan se hur detta har följt svenskt näringsliv hela vägen på miljöområdet. Alla de krav som har ställts i Sverige, som näringsliv och andra har sagt är onödiga, har sedan lett till produkter som motsvarande företag har haft glädje av internationellt. Det finns ett uppenbart samband mellan framgång på företagarsidan och krav på miljöområdet. Under de 25 år som jag talade om tidigare har vi gått en lång väg. Man kan se precis samma mönster: Krav på miljön har inneburit framgångar för svensk företagsamhet. Det tycker jag att man inte skall glömma bort. För en vecka sedan när bilmässan i Älvsjö öppnades såg jag på TV en partiledare som var där och propagerade för ett bilmärke. Det kan alltid diskuteras om man skall göra på det sättet. Partiledaren sade att bilen var bättre eftersom den drar mindre bränsle. Samtidigt frågade man en av de svenska tillverkarna om vad han tyckte om det uttalandet. Han sade: Svenska politiker skall slå vakt om svenska produkter. Det låter väl sig sägas, men jag är faktiskt kritisk till ett sådant uttalande från svensk industri. Det förekommer alldeles för ofta att man inom svensk industri förväntar sig att man skall få stöd bara för att industrin är svensk, utan att man har en produkt att komma med. Svenska bilar är inte så bra som man vill göra gällande i dag. De kanske är säkra, men på miljöområdet ligger de efter. På andra områden har det funnits svenska företag som har haft glädje av miljödebatten och som har kommit fram med nya produkter. Jag vill faktiskt säga att svensk bilindustri inte har klarat den delen. Andra går före. Det är ett bekymmer för oss politiker, men det är också ett bekymmer för svensk bilindustri. Göte Jonsson sade att vi är överens om de långsiktiga målen. Jag undrar egentligen om det är så. Sedan kom han också in på vad han vill uppnå. Han sade t.ex. att man i vårbudgeten vill föra in subventioner och att Moderata samlingspartiet är emot det. Motsatsen till subventioner är ju avgifter eller att man fattar beslut och förbjuder olika saker. Vill Göte Jonsson avskaffa alla de metoderna? Vilka av metoderna är okej? Är det okej med avgifter? Är det okej med förbud? Eller tror Göte Jonsson, vilket nästan framgår av reservationen, att marknaden fixar det här bara den får sköta det på sitt sätt? Jag tvivlar på det. Det finns ingenting som tyder på att marknaden klarar det själv. Jag tror, Göte Jonsson, att man skall använda alla metoder: förbud, subventioner, stimulanser, avgifter och bidrag. Sedan gäller det att sätta in dem vid rätt tillfälle. Men att mönstra ut ett system och säga att vi inte skall använda oss av det, tycker jag är helt fel. Hanna Zetterbergs frågor överlåter jag till miljöministern. De var väl avsedda för henne, om jag förstod Hanna Zetterberg rätt. Jag behöver alltså inte svara på dem. Dan Ericsson tog upp en diskussion om kärnkraften. Han säger själv att han tycker att det är väsentligt att den fasas ut. Men med detta har han ju också erkänt att kärnkraften är ett problem - ett problem som man faktiskt inte har redovisat någon lösning på. Jag delar Dan Ericssons uppfattning om problemen med klimatet, om att det är viktigt att komma till rätta med det. Men kärnkraften är också ett problem.

Herr talman! Jag begärde replik när Ingemar Josefsson tyckte att vi är litet för dystra och att vi inte ser att det ur ett tjugofemårsperspektiv har skett mycket som är bra. Det är möjligt att det blir så. Men under de här 25 åren har det också skett en utveckling och vi har kommit till ny insikt genom nya råd och fakta om vad det här industrisamhället leder till i form av miljöförstöring och nya miljöproblem. Det är uppenbart att klimatfrågan alltmer tornar fram som den stora och avgörande frågan. Jag måste återigen få hänvisa till Lester Brown. När han var här och presenterade miljörapporten sade han bl.a. så här: FN:s miljökonferens i Rio 1992 blev inte den historiska vändpunkt som så många hade hoppats på. Miljöhoten kvarstår och har blivit allt starkare under de fem år som gått sedan konferensen. Det är alltså inte så oerhört ljust. Vi har ett nytt stort miljöhot som hänger över oss och som det gäller för oss att agera mot, nämligen växthuseffekten. I övrigt har vi inte nått de framgångar som vi kanske hade hoppats på sedan Rio. Då är det vår uppgift att tala om detta och föreslå förändringar. Klimatfrågorna behandlas i det här betänkandet. Vi har från vår sida lagt fram ganska många förslag om ett offensivt handlingsprogram som inte bara berör energifrågor och transportfrågor utan också flera andra frågor. Det är ett program som skulle kunna leda till minskade koldioxidutsläpp. Ni vill inte ta i detta. Ni tycker att det räcker med de tidigare besluten. Är det inte dags, Ingmar Josefsson, att vi faktiskt lyfter upp klimatfrågan och sätter den överst på den miljöpolitiska dagordningen? Är det inte dags att vi försöker finna nya former för att jobba aktivt med att få ned utsläppen?
Herr talman! Dan Ericsson försöker ge sken av att det bara är kds som jobbar med klimatfrågorna. Det är en helt orimlig tanke. Alla jobbar med det. EU, FN - alla jobbar med det, inte bara kds. Jag försöker visa att om vi går tillbaka i tiden kan vi se att t.ex. energianvändningen har kunnat pressas tillbaka. Detta har stor betydelse för koldioxidutsläppen. Varför skulle detta helt plötsligt upphöra nu? Varför skulle det vi har uppnått hittills inte kunna upprepas igen?. Detta betyder inte att vi har alla svar. Det skall vi inte ha som politiker. Vi skall ställa kraven.
Herr talman! Givetvis skall vi arbeta för detta. Det är precis detta som vi har föreslagit och kommer att verka för i diskussionen om energipolitiken. Det gäller också effektiviseringar och liknande åtgärder för att minska utsläppen. Men vi får här dubbla signaler från regeringens sida. Som Lennart Daléus tidigare sade kommer man nu att bidra till att öka fossilbränsleanvändningen i energisystemet. Förändringen innebär inte att vi går direkt in i ett ekologiskt hållbart energisystem, utan vi skall nu späda på koldioxidutsläppen. Jag vill citera ur Miljöaktuellt den 9 april, där det om medeltemperaturen i Södra ishavet bl.a. anförs: "- En grads ökning kan verka obetydligt, men forskarna här fruktar att det är tillräckligt för att välta hela världens ekosystem, säger Jeremy Smith, som själv är övertygad om att världen nu står inför en framtida ödeläggande växthuseffekt. Allt liv blir oförutsägbart på grund av de stora miljöförändringarna -." Detta är den dramatiska förändring som under ett antal år har växt fram i miljödiskussionen. Vi ser tydligt, precis som i Södra ishavet, hur man får en ekologisk kollaps på grund av växthuseffekten. Vi har då inte råd att på något område riskera eller bidra till ökad fossilbränsleanvändning. Det är det som vi vänder oss emot. Vi står inte ensamma i detta, utan jag tror att alla inser problemet. Det gäller att lägga fram program och att vidta åtgärder för att konkret få ned koldioxidutsläppen, och det är det som vi har föreslagit i våra motioner.
Herr talman! Det är viktigt, Dan Ericsson, att man lyssnar på varandra och inte missförstår varandra. Också jag lyssnade på Lennart Daléus, och det rör sig inte om ett korrekt referat av det som han sade. Det är fråga om en medveten vantolkning för att det som Daléus säger skall uppfattas på ett annat sätt. Jag vill säga till Dan Ericsson: Använd historien för att se att det går att göra förändringar som kan bli positiva för miljön! Vi kan återkomma till detta i en senare debatt - vi har nämnt detta tidigare. Låt mig fråga Dan Ericsson: Är inte kärnkraften farlig? Det framstår som om den vore det säkraste som finns och som om inget annat än klimatfrågorna är viktiga. Så har jag aldrig uppfattat kristdemokraterna tidigare.
Herr talman! Jag tycker att det som Ingemar Josefsson sade var mycket bra, men jag skulle vilja ställa några frågor. Ingemar Josefsson säger att det som vi gör nationellt blir allt mindre viktigt och att det som vi gör internationellt blir alltmer viktigt. Jag undrar då: Tror Ingemar Josefsson att det är en slump att allergiförekomsten hos barn i Baltikum är mellan 6 och 7 % och att den inom vissa områden i Sverige är upp till 50 %? Tror Ingemar Josefsson att det är en slump att man i Baltikum har kvar många av de arter som vi här har förlorat, t.ex. svart stork, mellanspett och blåkråka? Tror Ingemar Josefsson att det är en slump att individantalet hos de vanliga arterna är betydligt större i Baltikum än i Sverige?
Herr talman! Jag skulle kunna göra det enkelt för mig och på den frågan svara att jag inte tror att det är en slump. Men jag skall inte göra det så enkelt för mig. Vad tror Gudrun Lindvall att det är som gör att vattnet i Baltikum inte är badbart? Varför, Gudrun Lindvall, motsvarar de kärnkraftverk som finns i Baltikum inte de säkerhetskrav som vi ställer upp? Det går att räkna upp en rad av problem som har att göra med miljön i Baltikum. I mitt inledningsanförande tog jag upp svenska förhållanden. Jag sade att vi har bromsat upp utvecklingen och har problem som fortfarande ligger kvar. Det är ingen slump att vi nu lider av dessa, och vi försöker nu komma till rätta med dem.
Herr talman! Jag tror att skälet till att vattnet i Baltikum inte är badbart är att man inte har vidtagit nationella åtgärder. Jag tror också att det faktum att allergiförekomsten är lägre i Baltikum än i Sverige beror på att man där inte har haft alla de kemikalier som vi har. Det faktum att de baltiska länderna ligger så nära oss visar att det som sker nationellt har mycket stor inverkan. Det är därför som jag ställer mina frågor. Jag tror också att det förhållandet att man har kvar sina hotade arter och har ett större in dividantal inom sina icke hotade arter beror på att man har haft en helt annan kemikaliehantering. Skälet till det är inte att man har velat ha det så, utan det har blivit så på grund av det system som man har. Jag menar att det på kemikaliesidan fortfarande är de nationella åtgärderna som har den största effekten. I mycket av den diskussion som vi i dag har låter det som om det är viktigare att agera internationellt än nationellt. Man kan när det gäller allergiförekomsten se att människor som flyttat från östra Tyskland till västra Tyskland plötsligt har fått ett helt annat allergimönster, nämligen samma som vi har. Jag menar att de kemikalier som vi har i samhället påverkar t.ex. allergiförekomsten. Det är nationella åtgärder som kommer att avgöra om vi t.ex. skall ha en hög förekomst av allergi eller om vi skall ha kvar de hotade arterna eller inte. Jag tror inte att vi skall undervärdera de möjligheter som vi har och de åtgärder som nödvändigtvis måste till nationellt för att vi skall kunna komma vidare i kampen. Det var också därför som jag ville ställa mina frågor. Jag vill till sist säga att växthuseffekten alls inte bara handlar om koldioxid. Den påverkas t.ex. av en gas som finns i idrottsskor men vars namn jag tyvärr inte minns. Den har flera tusen gånger större inverkan på växthuseffekten än vad koldioxid har. Det är många gånger fråga om vilka kemikalier vi accepterar en hantering med. Skulle vi verkligen vilja börja jobba med växthuseffekten, skall vi inte alls bara inrikta oss på koldioxid utan på en mängd olika kemikalier som är oerhört aggressiva och som vi faktiskt skulle kunna leva utan.
Herr talman! Gudrun Lindvall uppfattade att jag sade att man bara skall jobba internationellt med miljöfrågorna och inte arbeta med dem i Sverige. Jag hoppas att hon var den enda som uppfattade mig på det sättet. Jag kan nästan slå vad om att hon, om jag hade sagt motsatsen, skulle ha beskyllt mig för att inte bry mig om de internationella frågorna.

Herr talman! Vi som arbetar med miljöfrågor i Sverige borde nu onekligen känna en viss glädje med tanke på att det faktiskt händer väldigt mycket. När vi ser tillbaka på det senaste året kan vi finna att en rad stora systemfrågor börjar få en helt annan vändning. När Göran Persson för drygt ett år sedan i sitt tal som ny statsminister sade att Sverige skulle bli en internationell föregångare när det gäller att skapa ett ekologiskt hållbart samhälle möttes han av en mycket stor entusiasm. När han ungefär ett år senare visade att han verkligen menade allvar - med energiomställningen, med avvecklingen av Barsebäck och med att inte genomföra Dennispaketet, mötte han en väldigt stor ilska. Jag undrar vad alla de som för ett år sedan applåderade entusiastiskt egentligen trodde. Trodde de att vi inte menade allvar? Men regeringen menade allvar, och det har efter det att miljöskrivelsen lades fram också skett andra saker som jag tycker att det är viktigt att stryka under i dag. Det har tillsatts en statsrådsgrupp med fem statsråd, som skall försöka både att definiera det hållbara samhället och att utveckla riktlinjer och ett handlingsprogram med krav på de olika sektorerna. Vi har lagt förslag om ett investeringsprogram för kommunerna för att få dessa att ytterligare utveckla t.ex. sitt Agenda 21-arbete. Vi har också tagit ett annat viktigt steg framåt. Jag tror att lagrådsremissen på miljöbalken kommer från tryckeriet i dag. Även om den är ett par månader försenad är det fråga om ett rejält steg framåt för miljöarbetet när vi nu kan presentera en samlad, skärpt och tydlig miljölagstiftning. Vi kan konstatera att Sverige nu har återtagit sin internationella tätposition på miljöområdet. Det här är viktigt inte bara för Sverige. Vi hade för några veckor sedan Malaysias miljöminister på besök. Han var bl.a. i Nyköping, där han intresserat lyssnade på allt som vi sade sker i Sverige på miljöområdet. Men det som väckte hans största intresse var när han fick se en äldre dam komma med en soppåse och verkligen sortera upp avfallet på återvinningsstationen. Han sade då: Ah, det fungerar i praktiken! Den allra största entusiasmen väcktes när en fiskare drog upp en lax ur Nyköpingsån och ministern insåg att den faktiskt gick att äta. Han visste att motsvarande inte gällde vad avser vattendragen i städerna i Malaysia. Det här är faktiskt viktigt. Han kommer från en region i Asien tio gånger så tätbefolkad som Europa och med dubbelt så hög tillväxt. Trycket på naturen är oerhört stort. På många håll förekommer en rovdrift på skog och på färskvatten, på mark och på fiske. Men bilden är inte svartvit. Vi kan samtidigt se att man i utvecklingsländerna och i de här regionerna i Asien kraftigt har ökat levnadsstandarden för de fattiga. Man har gjort framsteg när det gäller medellivslängd, barnadödlighet och läskunnighet, framsteg som det tog Europa tre generationer att göra. Sverige och Europa har erfarenheter av hur man möter industrialismens baksida och hur man bemästrar problemen med industrialismen. Även om mycket fortfarande är ogjort även här vet vi hur man kan hantera många miljöproblem. Jag tror att vi kan se fram emot att inom 25 år kunna lösa våra miljöproblem inom Europa.

Skall vi klara det krävs det mycket. Det krävs bl.a. att vi kan utnyttja både råvaror och energi mycket effektivare än i dag. Det krävs det som jag tror Lennart Daléus nämnde, nämligen den s.k. faktor 10. Tio gånger effektivare behöver vi kunna utnyttja råvaror och energi för att ge alla människor på jorden, inklusive kommande generationer, möjligheter till ett gott liv. Det här väckte förvåning när vi första gången tog upp det i EU för närmare ett år sedan. I dag har vi många EU-länder med på att driva detta inför den stora FN-konferensen i sommar, den stora UNGAS konferensen, där vi skall följa upp Rio-konferensen. Jag tycker att det här är ett nytt åtagande som vi i Europa och OECD-länderna skall göra, både för oss själva och för utvecklingsländerna. Vi bör arbeta för en faktor 10, och vi bör åta oss det vid FN konferensen i sommar. Sedan, herr talman, skulle jag vilja ta upp en del av de frågor som kom upp med anledning av skrivelsen. Jag ber de inledande talarna om ursäkt; jag hade förstått att debatten skulle börja kl. 10.30, och därför missade jag ett par av er, men jag får väl ta era frågor i efterhand. Jag tror att det var Gudrun Lindvall som tog upp frågan om skrivelsen och om vad skrivelsen skall innehålla. Jag ser fram emot att vi skall kunna utveckla miljöskrivelsen till riksdagen varje år för att verkligen visa hur arbetet mot ett ekologiskt hållbart Sverige fortskrider. Regeringen har ju sagt att vi skall återkomma om arbetslösheten regelbundet till riksdagen. Jag vill också göra det när det gäller miljön. Min tanke är att vi skall ha mål - vi kommer nu att lägga fast nya miljömål - och tydliga indikatorer som visar oss åt vilket håll det går och vad som utvecklas rätt och fel. Varje sektor skall varje år redovisa hur arbetet mot ett ekologiskt hållbart Sverige går på dess område. Det är bara ett första försök vi gör i årets miljöskrivelse - mål och indikatorer saknas här - men vi kommer alltså tillbaka med en mer heltäckande skrivelse i framtiden. Jag vill också ta upp klimatfrågan, som ju är en av våra allra viktigaste miljöfrågor. Sverige är ett av de länder som har gjort mest. Vi har bland de lägsta koldioxidutsläppen per capita, vi har minskat våra koldioxidutsläpp kraftigt sedan 1970-talet, vi har infört åtgärder, t.ex. en skatt på koldioxidutsläpp, och vi har drivit denna fråga internationellt. Sverige skall självklart fortsätta driva klimatfrågorna. Riksdagens mål, att vi skall fortsätta minska koldioxidutsläppen, ligger fast. Vi skall fortsätta minskningarna även efter år 2000. Vilket nytt mål vi skall ha och hur det skall uppnås kommer riksdagen att få ta ställning till i framtiden. Vi skall inte utnyttja den möjlighet till ökning som EU har givit oss, utan vi skall tvärtom fortsätta minska koldioxidutsläppen. Det gör vi genom att spara energi - det inbegriper dessutom ny, bra, svensk teknik, så det är positivt på alla sätt - och använda förnybara energikällor, och på lång sikt, för att fasa ut all kärnkraft, handlar det också om att samarbeta med länderna runt om i Östersjöregionen för att använda naturgas i stället för både farliga kärnkraftverk och kol runt Östersjön. Alternativet till detta skulle vara att göra en snabbavveckling av kärnkraften när den är gammal eller att börja bygga nya kärnkraftverk redan nu. Inget av detta tror jag egentligen att moderaterna vill. Ändå protesterar man mot att vi inleder avvecklingen. Moderaterna tycks tro att kärnkraften är ett slags evighetsmaskin som bara går och går. Sådana evighetsmaskiner drömde jag om när jag var liten och läste sagoböcker, men jag tror fortfarande inte att de existerar. Kärnkraften är definitivt ingen evighetsmaskin. Den är tvärtom mycket farlig om vi försöker använda den som en sådan. Vill vi göra något åt koldioxidutsläppen skall vi framför allt ge oss på trafiken. Där finns 40 % av våra koldioxidutsläpp i dag. Bilarna borde halvera sin bränsleförbrukning på 10 år. När vi arbetar för det, bl.a. genom höjda bensinskatter, säger moderaterna nej. Det ger ingen större trovärdighet för moderaternas klimatpolitik. Dan Ericsson tog upp frågan om vad vi gör åt ökningen. Ja, gör vi ingenting får vi en ökning av koldioxidutsläppen, men vi skall inte sitta passiva. Vi satsar nu på energisparande, biobränsle, ytterligare ökade skatter på utsläppen, minskade utsläpp och ny teknikupphandling. Vi räknar med att vi därmed kommer att kunna fortsätta minska de svenska koldioxidutsläppen och samtidigt agera för att länderna runt omkring oss också minskar sina koldioxidutsläpp. Herr talman! Jag hade räknat med att jag skulle hinna svara på några fler frågor som jag fick i debatten, men jag får ta upp dem under replikstunden i stället.

Herr talman! Jag hade faktiskt tänkt fråga om miljöministerns syn på detta med faktor 10, men det kom hon ju självmant in på i sitt anförande. Jag hade också tänkt att bara för ordningens skull säga att flera av de frågor som miljöministern nämnde - Barsebäck, Dennisleden och mycket annat - kanske kunde verka nyupptäckta under de senaste åren. Utan någon jämförelse i övrigt har man under de senaste veckorna kunnat se annonser från Miljöpartiet på kommunikationsmedlen i Stockholm där man bockar av Barsebäck och Dennislederna som om det var Miljöpartiets förtjänst att vi nu kommer till riktiga beslut på dessa områden. Vad jag vill ha sagt, herr talman, är att vi från Centerpartiets sida under en följd av år - väldigt många år i själva verket - har haft synpunkter, för att uttrycka det försiktigt, på kärnkraften, Barsebäck och Dennislederna och faktiskt även på den ekologiska omställningen, även om vi har givit den andra namn - vi har talat om kretsloppsutveckling. Agenda 21 liksom konventionen om biologisk mångfald och klimatkonventionen var sådana dokument som den centerpartistiske miljöministern och partiledaren skrev under i Rio 1992. Jag är glad att man nu kommer till en skördetid i de här frågorna - det är bra för sakfrågan. Jag kan med detta bara säga att vi kommer att fortsätta från Centerns sida, herr talman, att driva frågor av det slaget, oavsett vem som sedan skördar lagrarna i hanteringen av det.
Herr talman! Jag ger gärna både Lennart Daléus och Centern erkännandet att detta är frågor som ni har drivit aktivt och som vi har drivit tillsammans. Det visar väl bara att vi trivs bättre i varandras sällskap än i moderaternas.

Herr talman! Jag tar talarstolen i anspråk därför att jag vill visa ett tidningsurklipp. Det är intressant att lyssna till Anna Lindh. Det är bra att hon är framtidsoptimist. Jag tror också att vi löser miljöfrågorna. Men då måste vi vara konsekventa. Det tidningsurklipp jag har här är från en smålandstidning. Anna Lindh besökte Småland i förra veckan. Det står att Anna Lindh talade sig varm för naturgas. Det är ju intressant att konstatera att Anna Lindh gjorde det också här, litet i förbifarten. Det är tydligen inte bara Sverige som skall koppla in på fossilgasspåret, utan hela norra Europa inklusive Baltikum. Jag måste fråga: Är det verkligen miljöministerns mening? Är det så att vi skall ersätta kärnkraften med fossilgas? Det är intressant att se dubbeltydigheten i vad Anna Lindh säger. Anna Lindh säger att Sverige är det land som har haft de lägsta koldioxidutsläppen sedan 1970-talet. Vad är orsaken till det? Jo, det är att vi har använt mindre fossilenergi för att få fram el än vad många andra länder har gjort. Anna Lindh säger sedan att vi skall fortsätta med den utvecklingen och samtidigt ställa om till ett fossilgassamhälle. Jag måste då fråga: Hur mycket fossilgas skall Sverige använda? Hur mycket kommer koldioxidutsläppen att öka, när vi växlar om till fossilgassamhället? Svara mig bara på denna fråga, Anna Lindh: Blir det svårare eller lättare att uppnå koldioxidmålet genom avvecklingsbeslutet? Vi tror naturligtvis inte på några evighetsmaskiner. Den formen av debatt är ganska meningslös. Vi har också sagt att kärnkraften skall avvecklas, men den skall avvecklas när vi har andra, hållbara alternativ. Fossilgas är inte något hållbart alternativ från miljösynpunkt.
Herr talman! Den här debatten handlar faktiskt inte bara om Barsebäck, Göte Jonsson. Barsebäck klarar vi utan någon naturgas. Det handlar inte heller bara om hur vi skall klara att avveckla de svenska reaktorerna, utan det handlar om vilken energipolitik vi skall ha i framtiden för hela norra Europa. Vi som inte känner oss särskilt trygga med Ignalina - vad skall vi ha i stället för det kärnkraftverket? Vad skall vi ha i stället för de ryska kärnkraftsreaktorer, som vi kanske inte heller känner oss trygga med? Vad skall vi ha i stället för kolanvändningen i Baltikum? Vad skall vi ha i stället för kolanvändningen i Polen, Tyskland och England? Hade vi inte kolanvändning i dessa länder i dag och runt hela jordklotet skulle vi inte heller ha något klimatproblem. Det är inte kopplat till den svenska kärnkraftsavvecklingen - det är kopplat till en omfattande användning av kol runt om i världen, bl.a. i Nordeuropa. Genom en naturgassatsning skulle vi kunna avveckla kolanvändningen och de farligaste kärnkraftsreaktorerna runt om i Östersjöregionen. Därför ger naturgasen på medellång sikt den bästa möjligheten att lämna kolsamhället och att avveckla den farliga kärnkraften i öst. På riktigt lång sikt tror jag att vi klarar hela Nordeuropa med förnybara energikällor, men jag tycker att det är viktigt att vi har ett realistiskt alternativ till kolet. Ersätter vi kolet med naturgas så minskar vi också klimatproblemen.
Herr talman! Miljöministern får ursäkta, men jag tycker att miljöministerns uttalanden blir mer och mer virriga. Här säger miljöministern nu helt plötsligt att vi skall avveckla både kol och kärnkraft och ersätta dem med fossilgas. I och med detta klarar vi klimatproblemet, säger hon. Miljöministern vet väl att även naturgas och fossilgas innebär koldioxidutsläpp. Det rör sig om ungefär 50 % i förhållande till kolenergin. Vi ser i och för sig med tillfredsställelse att de länder som i dag använder smutsigt kol växlar om till fossilgas. Det är ett steg i rätt riktning. Men att snabbavveckla säker kärnkraft och ersätta den med fossilgas är ett steg i fel riktning. Vi har i Moderata samlingspartiet faktiskt en sådan framtidsoptimism att vi tror att om vi använder våra kärnkraftverk så länge de är driftssäkra så lyckas vi under den tiden få fram förnybar, säker energi utan att behöva växla över till fossilgassamhället. Jag konstaterar att Sveriges miljöminister är på defensiven när det gäller klimatmålet. Jag beklagar att Sveriges miljöminister 1997 har en så defensiv inställning till den viktigaste övergripande miljöfrågan. Men nu har vi fått besked: Sverige skall växla om och bli ett fossilgassamhälle - inte på kort sikt, som bl.a. Lennart Daléus har sagt, utan på lång sikt. Det är det som är miljöministerns ambition. Det är en helt felaktig ambition, om vi utgår från det övergripande klimatproblemet.
Herr talman! Göte Jonsson får ursäkta - jag tycker inte att hans uttalanden är virriga; däremot tycker jag att de är mycket okunniga. Om vi skall kunna avveckla kolanvändningen i hela Nordeuropa både på kort sikt och på medellång sikt, krävs det att vi använder också naturgas. Om vi skall kunna avveckla kärnkraften, inklusive de farliga kärnkraftverken i Östeuropa, krävs det också att vi använder naturgas. Jag har tidigare inte hört att Göte Jonsson har sagt att Ignalina är ett bra kärnkraftverk, som Göte Jonsson vill ha till en evighetsmaskin. Jag har tidigare inte hört att kärnkraften i Ryssland är bra och säker. Nu får vi alltså besked om att Ignalina och de ryska kärnkraftverken är bra och säkra och skall behållas för framtiden, i stället för att ersättas med bl.a. naturgas. Medan bl.a. Sverige, EU och Världsbanken försöker få Östeuropa att inte fortsätta att satsa på kärnkraften utan att ersätta den med bl.a. naturgas går alltså moderaterna sin egen väg och vill att man i Östeuropa i stället fortsätter att driva kärnkraftverken. Det beklagar jag mycket, herr talman. Jag hoppas bara att moderaterna inte får styra energipolitiken, vare sig i Sverige eller i dessa andra regioner.
Herr talman! Jag vill först tacka för att mycket av det som vi har framfört i vår motion kommer att finnas i kommande skrivelse - jag förmodar att det är så jag skall uppfatta det som miljöministern säger. Vi har bl.a. tagit upp att det behövs ett speciellt kapitel för den biologiska mångfalden. Den blir inte synlig om man väver in den i alla andra kapitel, och den behöver därför lyftas ut. Vi kan se effekter av många av miljöproblemen på den biologiska mångfalden. Vi kan också få en indikation på vilket håll vi är på väg mot. Det faktum att var tredje sädesärla och mer än varannan ladusvala och tofsvipa har försvunnit från jordbrukslandskapet visar att kemikaliejordbruket inte är ekologiskt hållbart och inte är förenligt med den biologiska mångfald som vi vill ha. Nordsjödeklarationen är en oerhört radikal deklaration. Den säger att vi på 25 års sikt - ungefär en generation - skall ha kommit nära en nollkoncentration för av människan tillverkade syntetiska ämnen. Avser miljöministern att se till att detta blir ett nationellt mål? Det skulle jag gärna vilja veta. Jag skulle också vilja veta vad miljöministern avser att göra åt det faktum att man i dag börjar hitta bekämpningsmedel i grundvatten. I Danmark har man t.ex. hittat Roundup, ett medel som vi nu kan se att många växter genmanipuleras för att tåla - en mycket obehaglig utveckling. Även Basta, som i princip är samma sak fastän ett ammoniumsalt av glyfosat, har återfunnits. Vissa forskare säger att ju duktigare man blir på att analysera, desto mer hittar man. Somliga säger också att allt som man söker efter vid analysen finner man. Nu undrar jag: Vilka åtgärder avser miljöministern att vidta för att vi skall få veta hur det ser ut? I en brunn i Skåne har man hittat 25 gånger högre halt än vad EU:s norm tillåter av atrazin, ett ämne som faktiskt har varit förbjudet i Sverige i ett tiotal år. Vilka åtgärder får vi se framöver, och när kommer pengarna för att börja åtgärda de miljöskadade områdena?
Herr talman! När det gäller hur resultatet av Nordsjökonferensen, som var en viktig och bra konferens, också skall översättas till svenska mål vill jag svara att vi kommer att få en del av förslagen av Kemikommittén i sommar. Vi kommer även i övrigt att ta upp både kommitténs förslag och regeringens förslag till nya miljömål i den miljöproposition som vi har lovat till riksdagen nästa vår, 1998. Skall vi veta hur det ser ut med miljögifterna i naturen skall vi naturligtvis ha en bra miljöövervakning. Men jag skulle faktiskt också vilja stryka under vårt EU-arbete. Det har ju visat sig att många miljögifter, som vi inte ens använder i Sverige, ändå kommer till oss via både vatten och luft och finns här. Det handlar alltså inte enbart om gamla försyndelser, utan det är också sådant som kommer från andra länder. Därför menar jag att en viktig del av vår framtida kemipolitik är att arbeta via EU. Vi skall själva gå före och visa att vi kan och att det går, och vi skall också driva på i EU-arbetet för att minska kemikalieanvändningen i andra europeiska länder.
Herr talman! Jag fick inget svar på frågan om vilka åtgärder miljöministern avser att vidta för att vi skall få reda på vilka bekämpningsmedel som finns i det svenska grundvattnet. Det visar sig att det kommer nu. Många kommuner börjar analysera, men det är oerhört dyra analyser. Jag skulle vilja se ett förslag till ett system där man kan söka pengar för att komma till rätta med detta. Jag skulle vilja se ett förslag till hur vi skall kunna klara de riktvärden som EU har. Det är riktigt, som miljöministern säger, att EU medför olika saker när det gäller kemikalier. Så t.ex. ser EU just nu över den typ av bekämpningsmedel som vi pratar om. Man testar i första omgången 87 stycken. Av dem är 37 godkända i Sverige. Det finns alltså en risk för att 50 medel som vi har förbjudit därför att de har varit för giftiga åter blir tillåtna att använda i Sverige. Jag kan mycket väl hålla med om att det är ett problem. Jag hoppas att miljöministern har mycket stor framgång i det arbetet. Om inte lär Sverige översvämmas av gifter som vi definitivt inte vill ha: atrazin, lindan osv. Jag fick inget svar på frågan om den biologiska mångfalden kommer att utgöra ett eget kapitel i skrivelsen nästa år. Det skulle vara mycket bra. Det är på det området det sker någonting. Det är just om vi tittar på den biologiska mångfalden som vi ser om vi är på väg åt rätt håll eller inte vad gäller miljöeffekterna. Jag skulle bara vilja poängtera en sak. Från Miljöpartiets sida anser vi inte att fossilgas är det som skall ersätta energisystemen i framtiden. Vi anser att det skall vara förnybara ämnen som biobränsle. Det skulle faktiskt gå mycket bra för Baltikum att ersätta sitt kol med fossilgas österifrån. Det man nu diskuterar är en ledning över Sverige. Det förutsätter att många av de värmeverk som i dag eldar med biobränsle konverterar till fossilgas. Vi tror inte alls att det skulle vara en framtid. Det låser snarare fast oss i ett samhälle som skjuter undan det samhälle vi vill ha, nämligen ett samhälle baserat på biobränslen. Jag skulle vilja ha en kommentar till detta.
Herr talman! Som svar på den sista frågan kan jag säga att jag tror att det inte bara är Sverige utan även länderna omkring oss som skall klara sig med förnybara energikällor på lång sikt. Naturgasen är en parentes, men jag tror ändå att det är en nödvändig parantes under en period. Jag har inte heller tagit ställning till huruvida detta skall ske via ledningar över Sverige eller om man skall ta gasen österifrån, men det är viktigt att man får en avveckling av kolanvändningen i de Baltiska länderna. Det måste ske relativt snart för att vi skall klara klimatfrågorna. Kolanvändningen för också med sig många andra miljöproblem - inte minst försurningen, som vi drabbas av i Sverige. När det gäller den biologiska mångfalden kan jag säga att vi ännu inte har bestämt hur nästa års skrivelse skall se ut. Jag är däremot litet tveksam till att inte hålla fast vid att de olika sektorerna skall redovisa sitt miljöarbete. Det innebär att den biologiska mångfalden blir en del av redovisningen av hur det går i skogen, hur det går i jordbruket osv. Detta finns det möjlighet att diskutera vidare. Vad beträffar kemikaliereglerna tycker jag inte att man skall måla fan på väggen när det gäller EU och EU:s diskussion om bekämpningsmedel. Varken jag eller jordbruksministern anser att vi skall behöva ta in några medel i Sverige som inte är tillåtna här i dag, men det gäller att vara mer offensiv än så. Det gäller att utnyttja EU-medlemskapet till att se till att de farligaste medlen försvinner också ifrån andra länder. Vi kan se att vi redan har haft framgångar i vårt kemikaliearbete, som vi räknar med skall fortsätta. Vi har i Sverige visat att det går att kraftigt minska bekämpningsmedlen i jordbruket. Därmed tycker vi att även detta är ett bra exempel för andra länder.
Herr talman! Också jag häpnade något över Anna Lindhs franka uttalande om att kärnkraft skall ersättas med naturgas. Nu är det inte bara en restpost, vilket vi har hört tidigare när det gäller ökad fossilbränsleanvändning. Jag undrar just vad Centerpartiet och Vänsterpartiet säger om det. Vad gäller kolhanteringen vill jag läsa ur ett relativt färskt TT-meddelande: Den danska energiförbrukningen och elproduktionen steg explosivt under 1996. Detta innebar i sin tur att utsläppen av koldioxid i Danmark steg för första gången under detta årtionde. En av orsakerna bakom den markant ökade danska energiförbrukningen är att Norge och Sverige de senaste två åren har köpt mycket dansk el. Nettoexporten av dansk el till Sverige och Norge har legat på omkring 50 % av den totala danska elförbrukningen. Det är alltså vi som har bidragit till ökad kolförbränning. Vi har en nettoimport av kol motsvarande fem terawattimmar. Det kan omsättas i utsläppen av koldioxid från en miljon tvåhundratusen bilar. Det är detta som är dubbelspelet från er sida. Nu får vi det franka beskedet att kärnkraften skall ersättas med naturgas. Dessutom får vi en ökad oljeanvändning och ökad kolförbränning. Det är mycket tydligt i det danska exemplet. Det går inte ihop. Nu förstår jag litet bättre varför man i betänkandet avslår tankar om att sätta klimatfrågan överst på agendan, skapa ett effektivt handlingsprogram för att begränsa koldioxidavgången och hitta metoder för att binda kolet. Det gäller kretsloppet stad-land. Nu börjar jag förstå och bli litet orolig. Ni menar inte riktigt allvar när det gäller att bekämpa koldioxidutsläppen. Man satsar långsiktigt på att öka koldioxidutsläppen via naturgas. Man satsar på fossilbränslen. Vad svarar egentligen Anna Lindh på detta? Jag hoppas att det var ett oövertänkt uttalande och att hon tar tillfället att ta tillbaka påståendet att vi skall bygga fast oss med naturgas. Det förhindrar det ekologiskt uthålliga energisystemet.
Herr talman! Jag visste inte att debatten i en svensk riksdags kammare skulle vara så begränsad att den inte fick röra något som händer utanför Sveriges gränser. Mycket av det som sker i Sverige påverkas faktiskt av det som sker utanför våra gränser. Hade Dan Ericsson lyssnat och velat förstå vad jag talade om hade han hört att jag talar om att vi måste använda naturgasen mer i Nordeuropa - i Östersjöregionen - inte på grund av att kolanvändningen är stor i Sverige utan på grund av att kolanvändningen är stor i Polen, Tyskland och Baltikum. Det är där jag menar att naturgasen skall användas. Vi skall inte använda den för att avveckla Barsebäck - det sade jag mycket tydligt - men för att avveckla t.ex. Ignalina. Vi skall inte låta bli de förnybara energikällorna eller energisparandet i Sverige. Vi skall se till att vi på medellång sikt får en bättre och säkrare utveckling i hela Nordeuropa. Det är svaret på frågan om naturgasen. Jag tror dock inte att det handlar om att Dan Ericsson, som trots allt kan en del om dessa frågor, inte inser att naturgasen behövs för att avveckla kolanvändning och farliga kärnkraftverk i Östeuropa. Dan Ericsson tycker att det är roligare att försöka begränsa debatten till att bara handla om Sverige, därför att han inser att hans argument inte håller annars.
Herr talman! Det nya i debatten är Anna Lindhs franka uttalande om att kärnkraften skall ersättas med naturgas. Ett sådant tydligt uttalande har inte gjorts tidigare. Anna Lindh har tidigare varit försiktig i dessa frågor. Nu får vi en ny deklaration. Det är det som är det allvarliga. Hur ser Anna Lindh på kolimporten? Kolimporten från Danmark innebär en ökad utsläppsmängd från energisystemet motsvarande utsläppen från en miljon tvåhundratusen bilar. Ministern säger att vi skall jobba för att dämpa utsläppen. Det går inte ihop. Det blir de facto ökade utsläpp. Sveriges möjlighet att öka utsläppen av koldioxid med 5 % måste användas om denna politik genomförs. Jag vet inte om Anna Lindh själv riktigt förstod digniteten i vad hon sade, men jag ser det som en oerhört alarmerande signal. Nu börjar fördämningarna släppa. Nu skall man satsa mycket kraftfullt på naturgas. Vi vet att det förhindrar framväxten av en biobränslemarknad. Får vi ett naturgassystem får vi inte in de förnybara bränslena. Det är elementärt. Avslutningsvis: Jag ställde ett antal frågor som jag inte har lyckats få svar på. Kan jag få ett kort svar på frågan om sophanteringen? Nås det resultat i kampen mot handel med sopor och bränning av tyska sopor i de svenska värmeverken? Jag vill ha stopp på det. Jag hoppas att Anna Lindh också vill det. Når vi resultat där? När kommer förslaget om avfallsskatt?
Herr talman! Som vi tidigare har sagt räknar vi med att avfallsskatten skall kunna träda i kraft den 1 Det är olyckligt att man bränner t.ex. tyska sopor i Sverige och därmed förlorar en del av de miljövinster som vi försöker få med dagens avfallshantering. Den här frågan driver vi inom EU. Jag hoppas att vi får upp frågan igen vid miljöministermötet i juni. Dan Ericsson tar upp kolimport från Danmark under 1996. Men, Dan Ericsson, kärnkraften var inte avvecklad då. Nu har vi lagt fram förslag om hur vi skall satsa på energisparande, biobränsle, förnybara energikällor och även trafiken för att på olika sätt minska koldioxidutsläppen. Vi ser alltså fortfarande fram emot en minskning av de svenska koldioxidutsläppen. Herr talman! Jag ger gärna mina sista sekunder till Dan Ericsson för att få reda på hur han vill ersätta kolanvändningen och kärnkraftverken i Östeuropa.
Herr talman! Jag tänker börja med att tacka Anna Lindh för att hon för upp den här debatten på en bra och internationell nivå. Miljöfrågorna är internationella och många av de problem som vi behöver tackla här handlar just om det. Hur kan vi hjälpa inte bara oss själva utan också andra? Hur kan vi se till att den teknik som behövs i hela världen kommer fram? Faktor 10-diskussionen är jätteviktig. Jag har bara en liten fråga. Anna Lindh sade att det handlar om en effektivisering när det gäller användningen. Jag undrar om Anna Lindh med effektivisering också menar minskning av konsumtionen. Jag tror att det är viktigt att föra upp den debatten. Jag är nämligen övertygad om att det till en stor del också handlar om att vi måste minska konsumtionen, det som egentligen är västvärldens överflöd. I själva betänkandet finns det egentligen en stor enighet om miljöfrågorna. I den här debatten har däremot moderaterna tydligt profilerat sig. Men det finns några konkreta frågor som jag tog upp i mitt anförande som jag gärna skulle vilja ha svar på. En fråga gällde batterierna. Enligt vad regeringen tidigare har sagt skall det hända någonting under det första halvåret 1997. Dagarna går. Jag undrar vad som egentligen händer. En annan fråga gäller miljösaneringen. I det här betänkandet står det att regeringen tänker återkomma i vårpropositionen. Nu har jag läst vårpropositionen. Det står ingenting där. Har Anna Lindh någon kommentar till det? När återkommer ni?
Herr talman! Jag hann inte svara på frågorna från Hanna Zetterberg tidigare. Därför gör jag det nu. När det gäller batterierna tror jag att Ingemar Josefsson var litet blygsam. Det var därför som han inte ville svara på frågan. Han gjorde ju utredningen, och vi fick ett bra förslag. Vi räknar med att vi skall återkomma och lägga fram ett förslag under våren. Vi har haft det notificerat i EU. Därmed har det tagit litet tid. Men vi ser inga problem, utan regeringen återkommer, som sagt, med förslag under det här halvåret. Hanna Zetterberg frågade också om amalgamet. Vi ser att användningen har minskat, men nu har minskningen liksom kommit av sig. Vi vill diskutera dessa frågor ihop med hela kvicksilverfrågan. Vi räknar med att vi skall komma tillbaka med förslag efter det att Kemikommittén har lagt fram sina förslag om kemikalier. Men detta är en viktig signal även till tandläkarna. Om kvicksilver är ett mycket farligt miljögift skall också tandläkarna göra allt de kan för att avveckla sin användning av amalgam. När det gäller miljösaneringen ber jag också att få återkomma. Vi försöker se över vad vi kan göra. Kan vi t.ex. låta kommunerna söka anslag när det gäller det ekologiskt hållbara programmet? Med kommunernas medverkan skulle man då kunna ta itu med en del av de förorenade områdena. Men vi får, som sagt, återkomma till detta. När det gäller faktor 10 tror jag att vi måste bli tio gånger effektivare. Om vi inte klarar av det måste vi också minska konsumtionen. Men det är inte säkert att vi bara behöver inrikta oss på att minska konsumtionen. Det handlar faktiskt också om att utnyttja både energi och råvaror tio gånger effektivare.
Herr talman! Tack så mycket för svaren. De var klargörande, åtminstone på en del punkter. När det gäller faktor 10 är jag medveten om att det handlar om både-och. Jag tror att vi är överens i den frågan. Men det är viktigt att poängtera för folk att en stor del av den konsumtion som vi har i vårt samhälle i dag, och som vi är vana vid, faktiskt handlar om en livsstil. Vi pratade om det tidigare. Jag tror att vi behöver ifrågasätta den ganska rejält.

Herr talman! Jag har i och för sig förståelse för om miljöministern blir stressad av den här debatten. Men om man är miljöminister och har ansvaret för en långsiktig och övergripande miljöpolitik måste man för det första stå för det man säger. För det andra skall man inte tillvita sina med eller motdebattörer någonting som de inte har sagt. Det unika i miljöministerns besked i dag är det faktum att miljöministern säger att vi skall växla in i ett fossilgasberoende, inte bara på kort sikt utan också på längre sikt. Sedan spelar det ingen roll om miljöministern utgår från Dan Ericssons kunskap och kunnande och min brist på kunskap i dessa frågor. Det kan vi lämna därhän. Det intressanta är att miljöministern utifrån sin position nu talar om för kammaren och Sveriges riksdag att regeringens miljöambition är att man skall växla över från kärnkraft till fossilgas på det nationella planet. Vi begränsar inte debatten om energi och miljöfrågorna i Nordeuropa. Om miljöministern hade varit här när jag höll mitt anförande skulle hon ha hört att jag tog upp den frågan mycket klart. Jag har givetvis inte sagt att de farliga aggregaten skall vara kvar i Östeuropa. Jag har sagt att vi skall se till att vi växlar om från kärnenergi till förnybar och säker framtidsenergi. Miljöministern är mig svaret skyldig på den här punkten.
Herr talman! Jag skall försöka mig på en ny pedagogisk förklaring. Vad betyder vår energipolitik? Till att börja med har vi åtagit oss att stabilisera våra koldioxidutsläpp till år 2000. Det innebär att vi ersätter Barsebäck genom att spara energi och genom att börja satsa på förnybara energikällor. Vi satsar t.ex. mycket på biobränslen under de kommande åren. Det är viktigt. Jag tror att vi även kan klara av att ersätta ytterligare reaktorer genom sparande, biobränsle och förnybara energikällor. Vi kan titta i ett litet längre perspektiv - men fortfarande är det inte ett långsiktigt perspektiv. Nästa klimatmål skall enligt den internationella klimatkonventionen vara uppnått 2010. Låt oss titta fram till år 2010. Hur skall vi i Europa kunna åstadkomma en 15 procentig koldioxidreduktion till år 2010? Om vi skall minska koldioxidutsläppen i hela Europa med 15 % till år 2010 krävs det att vi avvecklar en stor del av kolanvändningen. Vi bör dessutom, av säkerhetsskäl, ha ersatt en hel del av de farliga kärnkraftverk som finns i Östeuropa till år 2010. I det perspektivet ser jag naturgasen som en viktig ersättning för kolet och för farliga kärnkraftverk i Östeuropa. Jag ser fortfarande inte naturgas som en stor ersättningskälla i Om ytterligare låt säga 15 år tror jag att en stor del av Nordeuropa kommer att vara självförsörjande när det gäller förnybar energi. Då kommer t.ex. solenergin att spela en mycket större roll än någon av oss tror i dag. Men det gäller att uppfylla klimatmålen år
Herr talman! Jag konstaterar att miljöministern ändrar sina uttalanden för varje gång hon talar. Första gången miljöministern tog upp fossilgasen var det i Sverige den skulle användas som ersättning. Nu försöker hon svänga sig och säger att det är kolkraftverken ute i Östeuropa och i andra delar av Europa som skall ersättas med fossilgas. Det jag sade var att jag mycket väl kan tänka mig att man ersätter kolkraft med fossilgas. Sverige har egentligen ingen kolkraft, endast begränsad sådan i vissa sammanhang. Danmark däremot har mycket, vilket Dan Ericsson påpekade. Det intressanta är att om vi gör på det sättet med kolkraften minskar vi koldioxidutsläppen, men om vi ersätter de svenska kärnkraftverken med fossilgas ökar vi koldioxidutsläppen. Det är i det avseendet som miljöministerns resonemang inte fungerar. Påståendet att vi, samtidigt som vi introducerar fossilgas i Sverige, skall klara en minskning av koldioxidutsläppen stämmer helt enkelt inte. Det skulle ha varit intressant om Anna Lindh hade svarat på de frågor som jag ställde inledningsvis. Hur mycket fossilgas skall vi ha? Hur mycket kommer koldioxidutsläppen i Sverige att öka i anslutning till avvecklingen av Barsebäck och kärnenergin? Min sista fråga, som egentligen var en kompromiss redan då det gällde frågan, var: Blir det större eller mindre möjligheter för Sverige att uppnå koldioxidmålet när vi avvecklar kärnkraften och ersätter den med fossilgas? Jag har ännu inte fått något besked från miljöministern när det gäller de här frågorna.
Herr talman! Sverige skall klara sitt koldioxidmål. Det blir lättare för oss att uppnå koldioxidmålet när vi får en långsiktigt planerad, strategisk avveckling av kärnkraften, än om vi hade väntat 15 år och fått göra en snabbavveckling av kärnkraften. Vi kommer att klara omställningen av energisystemet utan en omfattande naturgasanvändning. Jag tror att vi kommer att behöva en viss mängd naturgas för de sista reaktorerna. Men jag tror inte att det blir någon omfattande användning i Sverige. Däremot kan jag se att länderna runt omkring oss bör ha en ganska omfattande användning. Hade Göte Jonsson lyssnat bättre på mitt första inlägg, hade nog Göte Jonsson hört att det fanns en mycket tydlig tråd rätt igenom alla mina inlägg. Men det kanske var en hämnd för att jag inte var här alls under Göte Jonssons inlägg. Jag vet inte vad det berodde på. Däremot har Göte Jonsson och Moderaterna fortfarande inte förklarat vad man gör åt vårt största klimatproblem i dag. Vad gör man åt trafiken? Transporterna står för 40 % av koldioxidutsläppen i Sverige. Transporterna är hela tiden det som ökar koldioxidutsläppen. När Göte Jonsson nu entusiastiskt argumenterar för hur vi skall minska koldioxidutsläppen, skulle jag också vilja höra Göte Jonsson entusiastiskt argumentera för hur vi skall minska koldioxidutsläppen från trafiken.
Herr talman! Hämnd finns inte inom ramen för min läggning. När det gäller trafiken har vi flera gånger sagt att vi kommer att ha kvar bilen. Vi skall klara minskningen av utsläppen genom ny teknik och genom mindre volymer av bränsleförbrukning, inte genom att beskatta bilen så att vanliga inkomsttagare inte har råd att ha bil i framtiden. Jag är övertygad om att vi inom loppet av några tiotal år har den totalt miljövänliga bilen. Det är det moderata svaret på Anna Lindhs frågor. Jag har mycket noga lyssnat på det Anna Lindh har sagt. I sitt förra anförande sade hon ungefär så här: Gas skall vi ha under en kort tid. Men om 15-20 år har vi säkerligen fått så förnybara energikällor att vi inte behöver någon gas. Då avvecklar vi vårt tillfälliga gasberoende. Sedan frågade hon mig: Vad vill Göte Jonsson ha för någonting? Om Anna Lindh tror att vi om 15-20 år har förnybara energikällor som gör att vi kan avveckla det gasberoende som Anna Lindh har introducerat oss i, kan jag svara att jag tror att vi om 15-20 år faktiskt har förnybar energi så att vi på ett förnuftigt sätt kan avveckla kärnkraften. Risken med Anna Lindhs gasberoende är ju att när hon har byggt ut gasledningar i Sverige slår hon undan benen för bioenergin, som är den viktigaste förnybara energikällan. Samtidigt låser hon fast oss i ett gasberoende som innebär att det inte går att växla om från gas till förnybar energi. Det är ju en fruktansvärd misshushållning med ekonomiska medel att först avveckla kärnkraften för dyra pengar och bygga ut gaskraften, sedan avveckla gaskraften för dyra pengar och övergå till förnybar energi. Så kan vi inte hantera vare sig miljöproblem eller ekonomiska frågor.

Herr talman! Talman Birgitta Dahl brukar ibland efterlysa en ökning av riksdagens spänst och aktualitet genom att statsråd väljer att deklarera viktiga politiska nyheter i riksdagen i stället för i debattartiklar. Jag får säga att talmannen har blivit bönhörd. Det besked som miljöministern gav om att det är fossilgas som på längre sikt skall ersätta kärnkraften är ett dramatiskt besked och, som Dan Ericsson sade, ett uppseendeväckande besked. Redan före detta besked var vi alla påfallande slagna av den defensiva miljöpolitik som regeringen numera för. Det finns ingen pedagogik i världen som kan hjälpa miljöministern att överskyla detta faktum. Medan vi diskuterar hur andra länder skall kunna minska sina koldioxidutsläpp åker Anna Lindh till Bryssel och förhandlar till sig en rätt för Sverige att öka utsläppen med 5 % fram till år 2010. Den energipolitiska proposition som har presenterats för riksdagen innehåller också en mängd uppräkningar av alla restriktioner och svårigheter som uppstår om Sverige skall minska sina koldioxidutsläpp. Den förmedlar ett intryck av att de kostnadseffektiva åtgärderna kan åstadkommas någon annanstans i stället. Det är precis som om det förhållandet att den rena kärnkraften och vattenkraften, som har gjort att vi kan producera el med mycket små koldioxidutsläpp, på något sätt skulle innebära att vi nu kan ta oss ökade friheter. Men för oss moderater är klimatfrågan en global överlevnadsfråga. Det förhållandet att vi har en del meriter i det förflutna kan aldrig tas till intäkt för att bedriva en energipolitik som innebär medvetet ökade utsläpp av koldioxid. Vi anser att det är oansvarigt. Anna Lindh är personligen exponenten för denna oansvariga politik. Nu kommer också Barsebäckavvecklingen att få klimateffekter. Då säger Anna Lindh att vi nog kan klara oss utan någon fossilgas. Det är sedan, i den fortsatta kärnkraftsavvecklingen, som fossilgasen skall komma. Barsebäck kan vi nog spara bort. Det är inte sant. Det erkänns också i de propositioner som regeringen själv har lagt fram på riksdagens bord. Det går inte att spara bort Barsebäck. Det blir en väsentligt ökad kolanvändning, genom import från Danmark, som skall ersätta Barsebäck. Det är den kolanvändningen som är det stora klimathotet, enligt Anna Lindhs tidigare redogörelse här i kammaren. Det går åt tre ton stenkol i minuten bara för att ersätta en reaktor i Barsebäck. Beskedet om att det är fossilgas som långsiktigt skall ersätta kärnkraften är ett uppseendeväckande besked. Anna Lindh backade litet från det, när hon själv insåg hur uppseendeväckande det var, och sade att det nog är kolkraften som är det stora bekymret och att det är där fossilgasen skall komma in som ersättning. Då är det onekligen paradoxalt att det första steg som regeringen tar i den ekologiska utvecklingen innebär att vi ersätter utsläppsfri kärnkraft med just kolbaserad el från Danmark. Det är också så att regeringens energipolitik har en påverkan på Finland, vars i utgångsläget ansträngda energibalans blir ytterligare ansträngd. Det ökar riskerna för att finländarna i ökad utsträckning måste utnyttja sina kolbaserade reservkraftaggregat. Möjligen kommer man i stället att välja att bygga en ny kränkraftsreaktor, men det är nog inte det som Anna Lindh anser som eftersträvansvärt. Slutligen hade Anna Lind ett fullständigt häpnadsväckande meningsutbyte med Göte Jonsson där hon dessutom på ett mycket fult sätt utnyttjade ett sista inlägg som Göte Jonsson inte hade möjlighet att replikera på för att försöka ge uttryck för uppfattningen att andra partier i kammaren i allmänhet och Moderaterna i synnerhet inte skulle vara oroade över säkerhetssituationen i reaktorerna i Ignalina och Sosnovyj Bor. Men det skulle då regeringen vara. Detta är en djupt oärlig argumentation av det enkla skälet att det är regeringens energipolitik som ökar risken för en förlängd driftstid för reaktorerna i Sosnovyj Bor. Redan förra vintern importerade Sverige indirekt elkraft som var producerad utanför S:t Petersburg, alltså rysk kärnkraftsel, via det finländska elsystemet. När vi avvecklar inhemska elproduktionsresurser i landet i form av fullt fungerande kärnkraftverk ökar detta avsättningsmöjligheterna också för den ryska kränkraftselen. När elförbindelserna runt Östersjön är utbyggda kommer det också att föreligga en direkt utbytbarhet mellan den svenska kärnkraften och kärnkraften i Litauen. Då innebär varje avställning av säkra fungerande kärnkraftverk i Sverige en ökad avsättningsmöjlighet och risk för förlängd driftstid för de reaktorer av Tjernobyltyp som finns i vårt östra grannland Litauen. För den politiken bär Anna Lindh ett ansvar. Det är beklagligt att se de steg tillbaka i klimatpolitiken som regeringen nu raskt tar. Vår indignation därvidlag påspäds möjligen ytterligare av att det var genom agerande från Moderata samlingspartiet i denna kammare som riksdagen i mitten eller slutet av 80-talet fattade sitt första klimatpolitiska beslut. Vi ser nu hur Anna Lindh och resten av regeringen viker bort ifrån denna linje och bedriver en energipolitik som medvetet ökar koldioxidutsläppen. Därmed sviker också regeringen sitt ansvar i en av miljöpolitikens allra största frågor.

Herr talman! Det här blir en litet trist debatt. Det handlar ju faktiskt inte om miljöpolitik, om klimatpolitik och inte om kärnkraftssäkerhet egentligen utan det handlar om att Moderaterna vill angripa överenskommelsen om en energiomställning. Det är inte omtanken om miljön, klimatet eller kärnkraftssäkerheten som har lett till detta utan det är Moderaternas angreppslust när det gäller överenskommelsen om energipolitiken. Det är trist. Det som däremot inte bara är trist utan även upprörande är att Mikael Odenberg och Göte Jonsson i dag gör ett häpnadsväckande hopp. I sin kamp för den svenska kärnkraften tar man tydligen en kamp också för den östeuropeiska kärnkraften. Nu skall inte Ignalina och Sosnovyj Bor kunna ersättas med naturgas, utan nu är också Ignalina och Sosnovyj Bor säkra kärnkraftverk som skall drivas vidare. Hur vill ni ersätta den östeuropeiska kärnkraften? Hur vill ni se till att utsläppen från trafiken minskar? De frågorna måste ni nog kunna ge svar på om er klimatpolitik skall kunna ha någon trovärdighet.
Herr talman! Jag vet inte hur brutalt man får uttrycka sig inom ramen för kammarens etikett. Min uppfattning är att miljöministern pratar strunt. Jag undanber mig recensioner av mina politiska ambitioner. Vad har miljöministern för grund för att säga att det inte är omtanke om miljöpolitiken som gör att vi tar till orda i den här debatten? Det är klart att det är av omtanke om miljöpolitiken. Regeringens energipropositionen förtjänar visserligen angrepp, men det är inte det som driver oss utan det är just omsorg om miljöpolitiken. Anledningen till att den här debatten uppstår - och inte bara med moderater på andra sidan - är ju miljöministerns häpnadsväckande besked från talarstolen i denna kammare, att det är fossilgas som långsiktigt skall ersätta kärnkraften. Det är ett helt nytt besked som bryter mot de tidigare besked som har givits. Det tror attan att det då blir debatt i kammaren. Det krävs inte någon angreppslust hos företrädare för andra partier för att få till stånd en debatt i kammaren när man gör så häpnadsväckande avslöjanden. Jag vill ånyo understryka att det är regeringens energipolitik som är den främsta riskfaktorn som kan leda till en förlängd driftstid för de osäkra reaktorerna i Ryssland och i Litauen. Det är genom att avveckla inhemska elproduktionsresurser i Sverige som regeringen riskerar att öka avsättningsmöjligheterna och försena nedläggningen av reaktorerna i öster. Det är just därför som vi är så oroliga, att regeringens energipolitik är skadlig också från kärnsäkerhetssynpunkt. Er politik riskerar att leda till en försämrad kärnsäkerhet i norra Europa.
Herr talman! Jag har gett svar. Jag har sagt att vi skall fortsätta att spara och att vi skall fortsätta att använda förnyelsebara energikällor, bioenergi i dag och kanske solenergi i morgon. Jag har sagt att vi skall satsa på att också försöka hitta en nordeuropeisk energipolitik så att vi stöder ansträngningarna att avveckla både kolanvändning och farliga kärnkraftverk genom att utnyttja naturgas i ett medellångt perspektiv. Både länderna i Nordeuropa och Sverige borde kunna klara sig utan alla fossilbränslen i ett långsiktigt perspektiv när t.ex. solenergin har blivit en ännu viktigare energikälla. Därmed har jag svarat på frågorna ur det kortsiktiga perspektivet, det medellånga perspektivet och vad jag ser som den långsiktiga nödvändiga utvecklingen. Moderaterna kan inte ge några svar på frågan vad vi skall göra i Sverige. Man tror fortfarande att kärnkraften är en evighetsmaskin, precis som de som trodde på ångloken trodde. Man kan inte svara på hur man skall kunna avveckla kolanvändningen och kärnkraftsanvändningen i Östeuropa. Tydligen är allt utanför Sveriges gränser ointressant för Moderaterna, men det är det inte för miljöpolitiken och klimatpolitiken eftersom det är där som de stora problemen finns. När det gäller Sverige kan inte Moderaterna ge besked om det största klimatproblem som vi har, nämligen vad man skall göra åt trafikens utsläpp. Det visar, Mikael Odenberg, att det inte finns något innehåll i er klimatpolitik.
Herr talman! Vi har åtminstone en klimatpolitik. Det har inte regeringen längre. Anna Lindh säger att vi skall spara el. Ja, det är klart att vi skall hushålla med våra resurser. Nu är inte en minskad elanvändning i sig det som är det allra viktigaste utan det viktiga, om vi skall ha ett ekologiskt hållbart samhälle, är naturligtvis att vi minimerar resursslöseriet i stort. En minskad elanvändning som sker till priset av ökat resursslöseri på annat håll är ju inte särskilt ekologiskt hållbart. Men det går inte att spara bort den svenska kärnkraften. Det är ju litet lattjo att miljöministern inte har läst regeringens egen energiproposition. Den bygger nämligen på förutsättningen och antagandet att elefterfrågan i Sverige kommer att fortsätta att öka fram till år 2010. Det är också ur det perspektivet som det är intressant att miljöministern så oförbehållsamt erkänner att det är fossilgas som långsiktigt kommer att ersätta kärnkraften. I detta ligger en djup tragik. Vi tog kärnkraften och Barsebäck i anspråk för att komma bort från beroendet av fossila bränslen. Vi tog reaktorerna i anspråk i avvaktan på att förnybar energi skulle kunna bli en ersättning. Nu stänger man av i förtid, innan målet har nåtts. Då krävs fossilgasen som en parentes i energiförsörjningssystemet. Det får negativa effekter för miljön, och det är djupt tragiskt.
Herr talman! Moderaterna försöker plötsligt framställa sig som Sveriges främsta miljöaktivister. Men det är inte så. Det vet också folk som lyssnar. Moderaterna har aldrig haft kraften att ta itu med den fråga som en samlad miljörörelse och ett samlat miljöengagerat Sverige har diskuterat i många år, nämligen kärnkraften. Man har inte förmått att ta till sig det beskedet. Man har inte direkt sprungit benen av sig för att minska utsläppen från bilarna eller genom koldioxidavgifter t.ex. medverka till att hålla nere koldioxidutsläppen. Men jag är mer intresserad av framtiden, herr talman. Därför vill jag ställa en väldigt tydlig fråga till Mikael Odenberg. Det verkar som om han inte vill att Om vi nu skulle klara av omställningen, besluten fattas, Barsebäck stängs och det blir klart att en reaktor skall stängas också nästa mandatperiod och det skulle bildas en regering i vilken Moderaterna skulle komma att ingå efter nästa val, kommer då en sådan regering att göra allt man kan för att riva upp besluten, eller hur kommer man att förhålla sig till dem?
Herr talman! Lennart Daléus sade att vi moderater minsann inte är de främsta miljöaktivisterna. Jag får väl då förbehållsamt be om ursäkt, för det är klart att Lennart Daléus är den främste miljöaktivisten. Han äter gräddtårta hos Naturskyddsföreningen och gör allt möjligt aktivt. Vi känner en stolthet över att tillhöra det parti som drev fram det första klimatpolitiska beslutet i denna riksdag. Vi tycker att det förpliktar. Vi kommer att vaksamt bedöma klimatpolitiken från varje regering, oavsett färg, därför att vi tycker att detta är en oerhört central miljöfråga. Det en miljöfråga som har karaktären av global överlevnadsfråga. Det är därför vi reagerar så oerhört starkt när vi ser att regeringen vacklar, tar steg tillbaka och uppenbarligen slår in på en linje där man medvetet är beredd att öka utsläppen. Nu tycker jag kanske, herr talman, att det är litet tidigt att börja bilda regering redan nu. Vi bör väl avvakta valet först. Men det är ju ingen hemlighet att den avvecklingslag som nu är ute på remiss är oacceptabel för oss moderater. Det gäller inte bara från energipolitiska utgångspunkter utan från en rad principiella utgångspunkter. Om den föranleder proposition och beslut i riksdagen kan inte jag se någon annan möjlighet än att lagen måste upphävas så snart möjlighet ges. Det är en lagstiftning som har bäring på privat äganderätt, på svensk grundlag och på internationella konventioner. Det är ett hafsverk som vi inte anser kan bli föremål för något beslut i riksdagen i höst. Skulle det mot förmodan bli en sådan lag, kommer jag i vart fall att arbeta för att den upphävs. Sedan är det en fråga för säkerhetsmyndigheterna och ägarna till Barsebäckverket att avgöra dess framtid.
Herr talman! Mikael Odenberg ägnar sig åt onödiga personangrepp. Jag talade om Moderaterna, och Mikael Odenberg talar om mig. Nu är det så att det parti som jag tillhör inte bärs upp av enskilda personers arbete, utan det är partiet som har ståndpunkter och agerar med dessa som utgångspunkt för det politiska arbetet. Jag skall inte lägga mig i hur det är hos Mikael Odenberg smiter från frågan, herr talman, vilket alla som lyssnar kan höra. Det är väl alldeles riktigt att man inte skall bilda regeringar eller diskutera sådana frågor förrän ett val är avklarat. Men det är alltid intressant att veta hur enskilda partier förhåller sig till sakfrågor. Det går ju att svara väldigt tydligt på min fråga, herr talman. Om Moderaterna skulle hamna i en regering efter valet, skulle en sådan regering göra allt man kunde föra att riva upp de fattade besluten och åtgärderna om avveckling eller skulle man det inte? Mikael Odenberg måste väl ändå ha modet att svara på en sådan fråga.
Herr talman! Jag är ledsen om jag blev alltför personlig, men jag trodde just att det inom Centern var så att politiken bars upp av enskilda personer. Det är så jag har uppfattat nyligen timade händelser i Centerns interna arbete. Jag försökte svara på Lennart Daléus fråga och gjorde tydligt klart att den avvecklingslag som har aviserats skall fastställas av riksdagen och att den från en rad principiella utgångspunkter är oacceptabel för oss. För oss är kärnkraft dock inget självändamål. Vår enkla uppfattning är att vi skall utnyttja de resurser som står till vårt förfogande. Sedan kan man fråga sig om jag tycker att man borde ladda och starta Barsebäck igen efter valet. Det är ganska ointressant, men låt mig bara konstatera att Centern ju har varit med och laddat Barsebäck förr och kan väl göra det igen möjligen.
Herr talman! I början av denna debatt förde vi en diskussion om miljöpolitiken i stort. Jag vet inte om Mikael Odenberg har lyssnat på diskussionen eller om han har kommit in därefter. Han började sitt anförande med att säga att regeringen för en defensiv miljöpolitik. Det måste ju då föras ihop med vad som har sagts tidigare i debatten, där Göte Jonsson så mycket han har kunnat har försökt säga att vi är överens om de långsiktiga målen. Vi andra i debatten har snarare försökt visa på att Moderaterna kanske inte har varit så överens med oss andra om den långsiktiga miljöpolitiken. Därför skall det möjligen uppfattas som att Mikael Odenberg med ett desperat inlägg försöker att rädda vad som räddas kan. Vi ställde en rad frågor till moderaterna. Jag ställde frågor till moderaterna om hur man ville ställa upp för att klara miljöpolitiken och vilka metoder man skulle använda. Jag har inte fått något svar från Göte Jonsson. Men då får väl Mikael Odenberg, som uppenbarligen är Moderaternas miljörepresentant, svara på frågan, om han så säkert vet att vi har en defensiv miljöpolitik och att Moderaterna har någonting annat. Ge mig då svar på de frågor jag har ställt! Någon moderat skall väl ändå kunna ge ett svar.
Herr talman! Tyvärr kan jag inte svara på Ingemar Josefssons frågor av det enkla skälet att jag inte har hört dem. Anledningen till att jag begärde ordet var att jag fann miljöministerns uttalanden om att fossilgasen skall bli den långsiktiga ersättningen för kärnkraften så pass uppseendeväckande att jag fann det för gott att lämna mitt arbetsrum och gå till kammaren. Det är mycket möjligt att mitt uttalande om regeringens utomordentligt defensiva hållning stämmer på miljöpolitiken i stort. Det överlåter jag dock till Göte Jonsson och andra att bedöma. Vad jag framför allt syftade på var klimatpolitiken, därför att det är här som regeringen så uppenbart tar steg tillbaka och överger målsättningar som vi tidigare har varit överens om. Man har inte modet att erkänna att man överger de klimatpolitiska målen, utan man försöker att mörka denna omständighet. Jag finner energipropositionen vara ett utomordentligt defensivt dokument när det gäller den centrala miljöpolitiska frågan om klimateffekterna.
Herr talman! Jag vill till Mikael Odenberg meddela att vi här sedan klockan halv tio har diskuterat både miljöpolitiken i stort och energipolitiken. Jag tycker att det är vanskligt och äventyrligt att hoppa in i en debatt utan att ha hört hela debatten under förmiddagen. Det är en nonchalans mot ledamöter och kammare att inte lyssna på debatten utan direkt hoppa in i debatten, inleda med att säga att regeringen för en defensiv miljöpolitik och därefter inte kunna stå för det.
Herr talman! Detta är fullständigt häpnadsväckande. Den omständigheten att jag inte har haft möjlighet och från början inte ens haft tanken att delta i dagens debatt förhindrar givetvis inte mig som ledamot att anmäla mig till debatten, när jag hör att landets miljöminister i denna kammare gör häpnadsväckande och dramatiska avslöjanden om en ny politisk kurs. Självfallet har jag då möjlighet att gå in i debatten. Jag uttalar mig i klimatpolitikfrågan, där regeringens agerande är utomordentligt defensivt. Huruvida regeringen är lika defensiv i andra miljöfrågor överlåter jag gärna till Ingemar Josefsson och Göte Jonsson att fortsätta debattera i ytterligare någon timme.